Herr talman! Jag skall beröra några u-landsfrågor när jag nu talar till herr talmannen och de få kvarvarande tappra i kammaren. Jag gör det därför att många människor, som känner engagemang för u-länderna och deras problem, nog ofta tycker att utvecklingen till bättre levnadsförhållanden för folken i dessa länder går pinsamt långsamt. I Indien, Bangladesh och Pakistan, i Etiopien och Tanzania och i många andra asiatiska och afrikanska länder lider hundratals miljoner människor av svält och sjukdomar och naturkatastrofer och analfabetism och arbetslöshet trots i-ländernas stora biståndsinsatser under en lång följd av år. Detta beror bl.a. på att i flertalet av dessa länder äter den snabba befolkningstillväxten upp effekten av de små utvecklingsframstegen — och mera till. Har då alla våra biståndsinsatser hittills varit förgäves och verkningslösa? Nej, naturligtvis inte. Goda resultat har uppnåtts genom skolundervisning och lärarutbildning och genom insatser inom sjukvårdens och hälsovårdens, jordbrukets och vattenförsörjningens områden och mycket mera. Inte minst den svenska biståndsverksamheten har ägnat stora resurser åt olika insatser på familjeplaneringens område. Denna verksamhet har dock hittills tyvärr avsatt mycket obetydliga spår i befolkningsutvecklingen. Därför hopar sig problemen. Nettoökningen av Indiens befolkning är sålunda 1 miljon människor per månad, dvs. på två tredjedels år får Indien ett befolkningstillskott, som är lika stort som hela Sveriges folkmängd. Alla dessa människor skall ha mat och bostäder, hälsooch sjukvård, kläder och skor och andra förnödenheter — och arbetstillfällen. Mot en sådan enorm tillväxt svarar naturligtvis inte alls den svaga takten i resursernas ökning; om man över huvud taget, sedan nu priset på importerad olja stigit så mycket, kan registrera någon som helst resurstillväxt. Den långsamma takten i u-ländernas utveckling gör att vi har anledning att kritiskt granska vår biståndsfilosofi. Kanske kan vi därvid lära något av vad som skett i vårt eget land under de senaste 150 åren. Det i dag rika Sverige var för 150 år sedan ett fattigt land — naturligtvis inte helt jämförbart med våra dagars u-länder men fattigt var det. I förhållande till landets dåvarande försörjningsmöjligheter var också vårt land överbefolkat. De hundratusentals svenskamerikanarna är vittnesbörd om detta. Den välståndsskapande utveckling som därefter skedde i Sverige blev emellertid möjlig genom kapitalimport och utländska investeringar. Därigenom tillkom arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter. Och arbetet blev värdeskapande och gjorde det möjligt att investera svenska pengar i nya produktionsmedel. Den ekonomiska utvecklingen ledde till politisk utveckling — Sverige blev ett rikt och demokratiskt industriland. Jag tror att det kan vara nyttigt att då och då tänka på att den ekonomiska utvecklingen i vårt land liksom annorstädes hade försteg framför den politiska. Det är nyttigt därför att unga radikaler ju så gärna vill spänna kärran framför hästen! Kunskapen om hur vårt eget land utvecklats från fattigdom till välstånd, från fåmansvälde till folkstyre, har gjort mig övertygad om att företagsinvesteringar är nödvändiga också i u-länderna och att de är den främsta hävstången till framåtskridande. Och företagsinvesteringar är ur den synpunkten lika nyttiga, vare sig det investerande företaget är nationellt eller multinationellt, eller de pengar som investeras är svenska eller franska eller amerikanska. Huvudsaken är ju att investeringen är en nödvändig förutsättning för att u-landet skall få del av i-landsföretagets erfarenhet och kunnande i fråga om värdeskapande produktion. Jag tror alltså att det är viktigt att biståndsverksamheten inriktas på att i en långt större skala än hittills mobilisera de industriellt utvecklade ländernas näringsliv för att bygga upp producerande företag i u-länderna. Sådana företag måste naturligtvis i väsentliga avseenden anpassas till lokala förhållanden och behov med hänsyn till både produktionsinriktning och metodik. Det senare är inte det minst viktiga. För om man skall få den sysselsättningseffekt som från u-ländernas synpunkt är inte bara angelägen utan nödvändig måste man satsa på långt mera arbetskraftsintensiva produktionsformer än de som används av i-ländernas egna högmekaniserade företag. Om företagsetablering i u-länderna skall bli till verklig nytta för folken i dessa länder, krävs alltså på väsentliga punkter ett fördomsfritt nytänkande. Man kan inte utgå ifrån att befolkningen i u-länderna nu behöver eller vill ha samma varusortiment som i-ländernas konsumenter efterfrågar. Och omställningen till en arbetskraftskrävande produktion från i-landsföretagens halveller helautomatiska och sofistikerade tillverkningsprocess kräver i de flesta fall ett långvarigt och dyrbart utvecklingsarbete. Därför behövs ett särskilt utvecklingsorgan för investeringar i i-länderna. Vi har vid flera riksdagar föreslagit att ett sådant skall bildas i form av ett utvecklingsbolag, gemensamt ägt av staten och näringslivet. I ett särskilt yttrande till industribiståndsutredningens betänkande har denna tanke fått stöd. Förslaget har upprepats vid årets riksdag. Mot detta förslag står regeringens uppfattning. Man utgår från den egendomliga åsikten att en biståndspolitisk åtgärd, som kan vara till fördel också för svenska företag, är tvivelaktig och bör betraktas med misstänksamhet. Och detta hur bra resultatet för u-landets del än kan bedömas Nr 17 bli. Ett annat utflöde av denna negativism är att inte heller årets riksdag Torsdagen den fått något förslag från regeringen om investeringsgarantisystemets ut 6 februari 1975 vidgning och förbättring så att det blir praktiskt användbart. Det är svårt att se orsaken till denna doktrinära och för u-länderna Allmänpolitisk beklagliga inställning, detta så mycket mera som regeringen i betydande debatt omfattning stimulerar den ekonomiska utvecklingen i de regioner i vårt eget land som drabbas av arbetslöshet genom att locka företag att etablera sig där. Denna politik har i stor utsträckning varit framgångsrik, givit människorna arbete och försörjning och skapat nytt liv i många orter i framför allt de s.k. skogslänen. Det vore önskvärt och verkligt humant, om den svenska regeringen, i det perspektiv som massfattigdomen och massvälten i u-länderna ger, lika positivt ville medverka till svenska företagsetableringar där som man gjort i skogslänen här hemma. De områden, där Sverige nu gör biståndsinsatser, behöver då vidgas till flera. En grundläggande uppgift är t.ex. att bistå råvaruländerna att organisera sina samhällen så att de blir lämpliga mottagare av investeringskapital. Vi har därvid säkert en hel del att lära ut i fråga om organisation och lagstiftning. Och vi kan bistå med de offentliga basinvesteringar i form av bl.a. god administration som är nödvändiga för att attrahera investeringar. Men vi kan också ge de företag som investerar på dessa osäkra marknader en viss grad av trygghet i form av garanti mot förluster på grund av politiska omvälvningar. Genom initiering av forskning på områden, som är av grundläggande betydelse för lösning av många sådana u-landsproblem, och med genomförandet av sådana forskningsprojekt kan vi också bidra till utvecklingen. Men om denna verksamhet både skall bli attraktiv för framstående fackmän och få förtroende hos u-länderna själva krävs att den administreras av ett självständigt organ, där forskare och u-landsrepresentanter har en dominerande ställning. Jag sade inledningsvis att vi under de årtionden vi bedrivit biståndsverksamhet i u-länder fått lära oss att utvecklingen där går mycket långsammare än vad många trodde och hoppades i början. Men ibland får vi som sitter på den lugna och bekväma parketten bevittna både snabba och dramatiska scenväxlingar på världsarenan. Ett exempel är det mångdubblade priset på råolja och dess verkningar. Förut fattiga länder förvandlades plötsligt till de rikaste i världen och är på väg att bli världens nya herrar. Många hittills okända råvarutillgångar kommer att få liknande effekter när de blir upptäckta. I årets första nummer av den amerikanska veckotidskriften Time finns t.ex. en redogörelse för de rikedomar som upptäckts i Botswanas jord. Där har man funnit två av världens största diamantådror, varav den ena beräknas medge brytning i 500 år. Där finns 400 miljarder ton kol, vilket motsvarar två tredjedelar av alla koltillgångar i hela Europa. Där finns också lovande fyndigheter av koppar och nickel, Även när det gäller att utnyttja sådana jordens rikedomar behövs tekniskt och ekonomiskt kunnande och investeringar i både samhällsuppbyggnad och speciell maskinell utrustning. Också härvidlag har man anledning att tro att utbytet och effekten för u-landets del blir bättre, om biståndet från i-landet får formen av företagsetablering, gärna naturligtvis i kompanjonskap med u-landet. Nya produktionsprocesser kan då introduceras, arbetskraft skolas, sysselsättningstillfällen skapas och likaså nya och värdefulla inkomster för u-landet. Jag är helt övertygad om, herr talman, att också många socialdemokrater måste hålla med mig om att alla dessa praktiska skäl talar för att vi bör utnyttja de svenska företagens erfarenheter, kunnande och resurser för att effektivera det svenska u-landsbiståndet. En sådan verksamhet får inte hindras av högljudda dogmatiker på vänsterkanten, som betraktar begreppet kommersiell som ett fult ord och ekonomisk tillväxt som ett skumt uttryck för egoistisk materialism.

Herr talman! I den verklighet där vi lever hänger allt och alla ihop. Det är vårt beroende av varandra som är det mest karakteristiska. Vi lever i en enda värld, som FN:s miljövårdskonferens uttryckte det. I den världen behöver vi varandra och har ansvar för varandra. Vi nyttiggör oss i hög grad naturtillgångar från andra länder. Ingen kommer på tanken att sätta stopp för dem vid landets gränser. På många sätt är det orimligt att känna ansvar för våra medmänniskor fram till nationsgränsen och inte längre. Solidaritet med sämre lottade människor känner inte några geografiska gränser. Därför angår oss världssvälten och massfattigdomen, var den än förekommer. Femdubblade oljepriser och en dramatisk försämring av livsmedelsförsörjningen har drabbat oss alla. Men det är framför allt de redan förut fattiga som drabbats hårt. I fattigvärlden är det så eländigt att även en liten försämring för dess del kan innebära massdöd. Höstens starka reaktioner hos allmänna opinionen borde gett kurage till samtliga politiska partier att åtminstone hålla givna löften, även om de som löftena gäller är på betryggande geografiskt avstånd. Inom folkpartiet gläder vi oss åt att i alla fall centerpartiet nu har återvänt till enprocentslinjen för det budgetår löftet gäller. Regeringen däremot sviker fortfarande. Att enprocentsmålet uppnås nästa budgetår är ju bra, men det är inte detsamma som att uppnå det i år. Hur man än beskriver det och hur man än räknar betyder det 500 miljoner mindre till de fattiga folken. Sverige bör skaffa sig en samlad u-landspolitik. Åtgärderna måste hänga ihop. Den ena effekten får inte neutralisera den andra. Att ge hjälp till u-länders näringsliv samtidigt som importen från u-länderna stoppas eller starkt begränsas är meningslöst. Det är en helhetssyn på våra relationer till u-länderna vi behöver. Varje åtgärd på varje politiskt delområde bör analyseras från utgångspunkten: Hänger detta ihop med vår allmänna u-landspolitik? Att hjälpen kommer fram till dem som behöver den är naturligtvis viktigt. Pengarna får inte rinna bort på vägen. Sveriges folk har rätt att kräva att effektiviteten och kontrollen blir betryggande. Biståndsförvaltningen måste därför få tillräckligt många kunniga människor som sköter detta. Det är också viktigt att allt vad som görs för att utveckla jordbruk och för att industrialisera sker inom fattigdomens begränsningar. Det är säkert frestande att vilja hoppa över de olika utvecklingsfaser som den industrialiserade världen genomgått. Visst skulle det vara bra att gå direkt på de magnifika tekniska lösningar i-länderna nu använder sig av på olika områden. Men den avancerade tekniken är till föga hjälp om det inte finns människor som är utbildade i konsten att använda den och om t.ex. reservdelar saknas när det hela brakar samman. ”Lagomteknik” är då bäst. Redan med små medel kan man lätta stora bördor. Det gäller inte minst för kvinnorna i u-länderna och inte minst för jordbruket där de största grupperna fattiga och betryckta finns. Missionen och frivilliga organisationer över huvud har visat vägen när det gäller att med små medel åstadkomma stora resultat. Därför bör också deras insatser ges ett ökat stöd. I riksdagsdebatten före jul var det många, både socialdemokrater och moderater, som ville ha långsiktiga insatser och ansåg att rätta tiden för de kraven var nu i januari. Men jag har inte sett att det kommit någon motion som inom ramen för de givna löftena presenterar några sådana långsiktiga insatser. Det är en egendomlig debatt som förs om vilket som är det rätta, kortsiktig katastrofhjälp eller långsiktig hjälp — ungefär som om det skulle finnas någon konflikt däremellan. Givetvis är den långsiktiga hjälpen det riktiga att satsa på — hjälp som ger möjlighet för u-länder att successivt i allt större utsträckning själva bemästra sina problem. Vem med intresse för de här frågorna har förnekat en så självklar sak? Såvitt jag vet ingen. Men den målsättningen kan ju aldrig befria oss från ansvaret att rycka till snabb undsättning när människor drabbas av svåra katastrofer. Det är verkligen cyniskt att i sådana lägen t.ex. svara de svältande, som vädjar om hjälp, att först skall vi ha en ny världsordning. Dessutom är ju också kortsiktig hjälp i realiteten långsiktig. Om svältande barn får mat kan de räddas från mentala skador. Om man vid ras eller översvämningar bygger nya broar och vägar, är det naturligtvis katastrofhjälp, men det är lika mycket en långsiktig hjälp för att klara kommunikationerna. Att inte bekymra sig för resurserna när man kräver ökat stöd till de fattiga folken, det är att vara ljusblå i sin idealism. Det är även att vara oansvarig mot de fattiga i vårt eget land, som också måste hjälpas. Om vi skall klara förbättringar för människor både i vårt land och utanför våra gränser måste tillväxten även i fortsättningen öka. Assar Lindbeck har i en mycket intressant artikel nyligen i Ekonomisk Debatt belyst det här sambandet. Enligt honom är argumentet för fortsatt ekonomisk tillväxt just att utrota fattigdomen i världen. Vi har tack vare modern ekonomisk tillväxt lyckats lyfta en tredjedel av världens befolkning ur massfattigdomen. Nu gäller det att med samma medel lyfta de andra två tredjedelarna. Därför är det viktigt att det lönar sig att arbeta, så att man med ekonomiska stimulanser kan öka produktionsresultatet och få resurser både till sociala åtgärder i vårt eget land och till att axla ett växande ansvar för de fattiga i världen.

Herr talman! ”Hur skall vi kunna vänta oss politisk stabilitet i världen så länge så många miljoner ständigt måste leva i svältens skugga?” FN:s generalsekreterare Kurt Waldheim ställde den frågan i en sammanfattning av den gångna höstens session vid FN:s generalförsamling. Han ställde därmed världens akuta problem direkt i fokus. Svälten, de outhärdliga förhållanden som minst en miljard människor lever under är det verkligt stora och allvarliga problem som vi i dag står inför. Inte minst allvarligt är det förhållandet att av denna miljard svältande och felnärda 40 96 utgöres av barn. Siffran en miljard innebär att var fjärde av jordens invånare är ett offer för svält eller felnäring. Hur kan vi då råda bot på detta? Vid stora, världsomspännande konferenser har världens folk under det senaste året sökt lösningar på denna fråga, dock utan att komma så värst långt. Egoism och ett trångt nationellt och ensidigt ekonomiskt tänkande har satt käppar i hjulen för utarbetade planer. Det märktes inte minst på livsmedelskonferensen i Rom i november. En god sak har dock dessa konferenser fört med sig. De har ökat medvetandet om de orättvisor som finns i vår värld. Vi kan inte längre slå oss till ro i vårt eget högstandardsamhälle och låtsas vara ovetande om hur medmänniskor har det som lever inte så värst långt ifrån vår egen dörr. Vi är klart medvetna om att något måste göras, att insatser krävs också av oss. Frågan är: Hur skall dessa insatser ske? Hur skall vi riktigast nyttiggöra de ur global synpunkt dock begränsade resurser som vårt land kan ställa till förfogande? Sverige har bedrivit aktiv biståndsverksamhet i snart 20 år. FN har ett omfattande program för bistånd till utvecklingsländerna och vill ytterligare utöka detta, om medel står till buds. Biståndsinsatserna har ökat, det är obestridligt, men samtidigt kvarstår de globala orättvisorna. Klyftorna har vidgats mellan rika, välnärda länder och fattiga, svältande länder. Också inom de fattiga länderna har klyftorna ökat, och skillnaderna mellan dem som har mat, arbete och bostad och dem som varken har det ena eller det andra blir större för varje dag. Vi måste alltså fråga oss: Är vi på rätt väg med vårt bistånd och vårt utvecklingssamarbetet? — Jag använder här det ord som numera vill markera ändrad inställning från Sveriges sida. Ändrade termer hjälper sannerligen inte, även om de inte saknar betydelse när vi diskuterar med våra programländer hur den svenska hjälpen skall användas. Vi måste i dag ärligt och inträngande fråga oss: Vilken målsättning har vi för vårt utvecklingsarbete? Vad vill vi uppnå med de medel vi ställer till förfogande? Är inte detta att klyftorna bara ökar, att en fjärdedel av världens människor dukar under för hungersnöd, ett ovedersägligt vittnesbörd om att något är fel i biståndssystemet? Måste vi inte närmare granska dess former? Bör vi inte sätta utformning och inriktning av främst det svenska biståndet under debatt? Måste vi inte klart definiera de mål vi har och med utgångspunkt därifrån söka nå fram till rätta vägar och medel? Detta är inte, herr talman, att i alla delar underkänna vad som hittills uträttats på det biståndspolitiska området, vare sig nationellt eller internationellt. Orsakerna till misslyckandet hittills ligger inte bara hos oss utan i viss mån också hos mottagarländerna själva, där i många fall en politisk ledning motverkar den ekonomiska och sociala utjämning som vi inom centern eftersträvar. Å andra sidan ursäktar detta inte en inaktivitet hos oss när det gäller att gå till grunden med orsakerna, och därvidlag vill jag särskilt peka på följande: 1. Som i-landsvärldens biståndspolitik hittills varit utformad har den långt ifrån alltid underlättat en utjämning. Tvärtom — och jag citerar här ur centerns biståndspolitiska motion — ”har biståndsinsatserna i form av kreditpolitik, snabb industrialisering, uppmuntran till utvecklandet av exportproduktion i u-länderna m.m. ofta påskyndat en utveckling mot ökade klasskillnader i u-länderna”. 2. Den koncentrationsutveckling som pågår i hela världen har försvårat en utveckling mot social och ekonomisk utjämning. Rikedom och politisk makt har koncentrerats till ett fåtal i-länder, till vilka under det senaste året sällat sig ett mindre antal oljeproducerande f. d. u-länder. Företagsfusioner och stöd åt storindustri har bidragit till att skapa allt färre men också allt starkare ekonomiska maktgrupper. Tillåtes denna utveckling fortsätta, finns risken att u-länderna sjunker ned till — och i fortsättningen blir dömda att tjänstgöra som — råvaruleverantörer åt i-ländernas storindustrier och att därmed också varje möjlighet försvinner för dem att göra sig ekonomiskt och politiskt oberoende. Mot detta sätter centern kravet på en decentralisering av såväl ekonomisk som politisk makt i både i-länder och u-länder. Vi måste på allvar ge ett idémässigt innehåll åt och klargöra vad vi menar med begreppet utveckling. Alltför länge har utveckling endast inneburit snabbast möjliga industrialisering och mekanisering utan en tanke på att det icke är möjligt att utan vidare flytta över i-ländernas utvecklingsmönster till länder som historiskt, kulturellt och ekonomiskt är uppbyggda på ett annat sätt än våra. Själva har u-länderna inte förrän de senaste åren börjat föra fram kravet på att det bistånd vi ger också måste vara anpassat till mottagarlandets egen utvecklingslinje. Vi måste befria ordet utveckling från det starka inslag av centralism som det i dag rymmer och som av oss ofta aningslöst överförts till den fattiga världen. Centern har starkt understrukit detta i sin biståndspolitiska motion, när vi slår fast att svensk och internationell biståndspolitik i fortsättningen måste bli en reformpolitik och att målet skall vara ”global jämlikhet”. För att nå detta mål måste vi i första hand fylla de grundläggande behov som tre fjärdedelar av världens befolkning saknar, antingen helt och hållet eller till övervägande del. Det gäller att i en första etapp starkt inrikta denna globala jämlikhetsreform på målsättningen: mat åt alla, kläder åt alla, bostäder åt alla. Sedan dessa behov något så när blivit fyllda gäller det att gå vidare i en andra etapp för att inrikta behovstillfredsställelsen på utbildning samt hälsooch sjukvård. Har vi kunnat genomföra dessa två etapper något så när har vi också tagit ett stort steg mot global jämlikhet. Vi har eliminerat de främsta yttringarna av de fattigdomens och nödens gissel som i dag plågar mänskligheten. När det gäller valet av länder för svenskt bistånd kan vi konstatera att vissa av de länder som under en följd av år fått svenskt bistånd knappast längre kan rubriceras som u-länder. Vi menar att bidraget till dessa länder successivt kan trappas ner och i stället överföras till länder där behoven är större och även akuta. Det bör vara en naturlig utveckling och det givna målet för vårt bistånd att det skall vara en hjälp till självhjälp som efter hand som det verkar blir mer och mer obehövligt. Vi har därför pekat på länder där i år vissa nedskärningar kan göras. De medel som därvid frigörs kan i stället överföras till andra länder som ännu inte hunnit så långt i utveckling. En viss nedtrappning bör kunna ske i fråga om Cuba, Tanzania och Nordvietnam, medan vi i stället ökar biståndet till hårt drabbade länder som Indien och Bangladesh. Det är önskvärt att vi åter tar upp bistånd i Sudan och Pakistan och slutligen att vissa medel avsätts för att hjälpa Angola där, som vi hoppas, under året självständighet kommer att inträda. I sin biståndsmotion till årets riksdag kräver centern att enprocentsmålet skall uppnås detta budgetår. Det lovade riksdagen 1968, och vad man lovat skall man hålla. Inom centern har vi med stigande förvåning noterat hur en del av den svenska pressen kunnat påstå att kravet på att enprocentsmålet skall uppnås senast nu i vår skulle innebära en omsvängning från centerns sida. Dessa påståenden är helt felaktiga men tvingar mig att kort redogöra för centerns linje i fråga om enprocentsmålet. En enhällig riksdag förklarade sig förra våren beredd att bidra till den inom FN planerade särskilda oljefonden med 500 milj.kr. så snart den blir verklighet, och alla partier bekräftade genom beslutet sin vilja att enprocentsmålet skulle uppnås, som utlovat, budgetåret 1974/75. På hösten förra året stod det klart att fonden inte skulle bli av. För att ingen tvekan skulle råda om centerns inställning deklarerades från centerns sida i den allmänpolitiska debatten i november följande — jag citerar direkt ur Thorbjörn Fälldins tal: ”I avvaktan på att fonden blir verklighet har vi därför från centerns sida uttalat oss för att motsvarande belopp ställs till världslivsmedelsprogrammets, WFP:s förfogande. Detta organ kan, genom insatser från de rika ländernas sida, ges möjligheter till väsentligt ökade katastrofinsatser.” Vid sammanträde under oktober månad hade centerns partistyrelse uttalat sig för detta. Under vetedebatten i december hävdade vi samma åsikt: Överskottet av svenskt vete skall ”intill sista kilot” — det sade Johannes Antonsson i debatten — ställas till de av hungersnöd drabbade ländernas förfogande. 100 000 ton fanns tillgängliga vid tillfället, och köp därav krävde inga extra anslag utan kunde bestridas ur redan beviljade anslag. Vi sade vidare att när man vet hur mycket vete som därutöver står till förfogande skall också detta inköpas och anslag därför beviljas. När sedan regeringen och det socialdemokratiska partiet i budgetpropositionen och tilläggspropositionen går ifrån sin ståndpunkt från våren 1974 är det för oss självklart att fullfölja vad vi tidigare bestämt och entydigt uttalat oss för, nämligen att enprocentsmålet skall uppnås under detta budgetår. Det betyder att 500 milj.kr. skall beviljas nu och användas för att köpa upp resterande överskottsvete och i övrigt, som vi sade redan i november förra året, gå till världslivsmedelsprogrammet eller den särskilda jordbruksfond som håller på att byggas upp. Livsmedelsläget i världen kräver ökade insatser från svensk sida. Från centern har vi varit och är beredda att försöka möta det kravet och i varje fall tillsammans med folkpartiet arbeta för att tidigare utlovade anslag verkligen beviljas. Vi hade med glädje sett att också regeringen och det socialdemokratiska partiet liksom moderata samlingspartiet känt samma självklara skyldighet att stå fast vid givna löften. Vi beklagar att så inte är fallet.

Herr talman!

Fru Fredgardh konstaterade med utgångspunkt i hösten 1974 att denna fond inte såg ut att komma till, och hon återvände sedan inte till den frågan. Som jag framhöll i mitt inlägg i kammaren i går är emellertid oljefonden ett faktum. Generalförsamlingen har godkänt den, stadgar är antagna, styrelse är utsedd och Sverige är ledamot i fondens styrelse. Jag har funnit det mycket angeläget att få göra detta lilla tillrättaläggande av fru Fredgardhs uppgifter.
Herr talman! Jag lyssnade på fru Thorssons anförande i går och instämmer i att det ser ut som om fonden nu skulle bli verklighet. Vi har emellertid förutsatt även den utvecklingen i våra förslag till riksdagen i vår, och vi är nu inne på att de pengar som behövs för veteköpet skall vi också ställa till förfogande, och i övrigt skall pengarna gå till fonden. Vi kommer förstås i en ny situation med hänsyn till de 500 milj.kr. som är utlovade till fonden, men jag hoppas att det även i den situationen skall finnas pengar till veteköpet.

Herr talman! På vanligt språk betyder bistånd hjälp. När man säger att någon får hjälp, så menar man troligtvis att den som nås av hjälpen får sin ställning förbättrad i ett eller annat avseende. Men så enkelt är det inte i det politiska språk, som är en del av fåtalets maktutövning gentemot flertalet, nationellt och internationellt. Det heter inte ökad koncentration, det heter aktiv lokalisering eller företagskonsolidering. Det heter inte ökad arbetslöshet, det heter mer balanserad arbetsmarknad. Det heter inte förslumning, det heter självsanering. Det heter inte internationell utplundring, det heter internationell arbetsfördelning. Så snart vi alla lär oss detta mjuka, heltäckande språk förklaras allt. Då förklaras det förhållandet att ju större det internationella biståndet blivit, desto djupare blir den internationella fattigdomen och utplundringen. Att ta emot bistånd har i vissa fall blivit en direkt börda. Ett resultat av den internationella biståndspolitiken är de s.k. u-ländernas enorma och stadigt växande skuldbörda. Mellan 1965 och 1972 steg de afrikanska u-ländernas skuldbörda med 78 96 , Ostasiens med 195 96, Mellersta Österns med 256 96, Sydasiens med 87 96, Latinamerikas med 97 96 och Sydeuropas med 102 96. I dag uppgår 81 s.k. u-länders samlade skuldbörda till över 100 miljarder dollar. Dessa länders skuldtjänstbetalningar uppgår till ca 8 miljarder dollar årligen. Det är dyrt att bli föremål för bistånd. Kostnaderna för biståndets åtnjutande kräver mer bistånd. Det land som har blivit föremål för kvantitativt sett mest bistånd i världen är Indien, som har sjunkit allt djupare i fattigdom, klassförtryck och korruption. Det u-land som starkast gjort framsteg i sin industrialisering och som definitivt har löst sitt svältproblem är Kina, som över huvud taget aldrig har fått något bistånd vare sig från något FN-organ, från Världsbanken eller från imperialistiska länder. Detta är en av de mest drastiska illustrationerna till hur problemet står: det är inte på biståndet ett lands utveckling beror, det är på dess ekonomiska och politiska system. Biståndets effekt blir dessutom positiv eller negativ helt beroende på det system, den ram, som det infogas i. I det bilaterala svenska biståndsprogrammet finns många positiva inslag, klart ägnade att stödja strävandena efter ekonomisk och politisk frigörelse. Dessa inslag attackeras mer eller mindre öppet från borgerligt håll — så exempelvis biståndet till Cuba, Nordvietnam och Tanzania. Dessa attacker bör slås tillbaka. Sett i ett något längre perspektiv lämnar det svenska programmet dock rum för allvarlig kritik. Vpk kräver för sin del som princip för det bilaterala biståndet att det skall gå till progressiva regimer eller nationella befrielserörelser. Endast där får det maximal effekt och kommer folkflertalet till godo. Varför är bistånd som inte går till sådana länder eller befrielserörelser verkningslöst eller skadligt? Därför att det utgör en del av och ett understöd för imperialismen. Vad är imperialism? Imperialism är inte något uttryck för godtycklig personlig ondska hos de stora kapitalägarna. Imperialism är en lagbunden ekonomisk tendens. För att kunna fungera måste kapitalismen säkra utnyttjandet av u-ländernas resurser, dominera dem handelspolitiskt och infoga dem i det kapitalistiska världssystemet. Detta är ett tvångsmässigt behov hos kapitalismen. Kapitalismen kan inte tolerera likställdhet och oberoende. Den kan inte tolerera radikala regimer. Därför blir kapitalistiska länders biståndspolitik alltid till sin nettoverkan en del av det imperialistiska beteendet. Också i det svenska bilaterala biståndet finns vissa imperialistiska inslag, inslag som tar sikte på att utnyttja u-ländernas underläge och gynna den svenska kapitalismen. Dit hör t.ex. det s.k. bundna biståndet, som tvingar mottagarna att upphandla på villkor som bestäms av Sverige. Sverige deklarerar officiellt i andra sammanhang sin anslutning till frihandeln, men vill i biståndsprogrammet diktera för u-länderna villkor för deras handel. Dit hör naturligtvis också indirekt krediterna, som späder på skuldsättningssystemet. Den tyngsta kritiken ligger emellertid på ett vidare plan. Den riktar sig mot den svenska kapitalismens samlade effekt på u-länderna. Det multilaterala biståndsprogrammet är i allt väsentligt ett stöd åt de imperialistiska strävandena. Det gäller framför allt det svenska stödet åt Världsbanken och dess organ. Vpk kräver i särskild motion till årets riksdag att detta stöd skall upphöra. Världsbanken har redan förberett stöd åt den chilenska militärjuntan. Banken stöder fascistdiktaturen i Indonesien. En stor del av den svenska biståndsinsatsen har hamnat just i detta land. Banken lämnar stöd åt USA-imperialismens satelitregimer i Bolivia och Haiti. Också där har svenska biståndspengar hamnat, senast nu i år, via anslagen till IDA, Internationella utvecklingsfonden. Den svenska politiken mot Chile under Allenderegimen var lindrigt sagt dubbeltydig. Man gav ett begränsat bilateralt bistånd och uttryckte viss allmän sympati. Men man vägrade stödja Chiles folkrättsligt korrekta ägandeanspråk på kopparn och stödde därmed indirekt de amerikanska kopparkoncernernas ekonomiska krigföring. Den svenska statens investeringsgarantier lämnas åt privatföretag som investerar i u-länder. Det är inte bara ett stöd åt det svenska storkapitalet, utan det kommer också de regimer till godo vilka betraktas som mest gynnsamt inställda till privat kapitalmakt. Sverige har även i skilda sammanhang klart motarbetat u-ländernas handelspolitiska strävanden, så senast vid världshandelskonferensen. Medlemskapet i oljeklubben är — vare sig man vill det eller ej — en uppslutning kring en ekonomisk och politisk påtryckningsgrupp som helt är i händerna på den amerikanska regeringen. Sverige har en kapitalistisk produktionsordning. Denna produktionsordning är också imperialistisk. Uppbyggande av ekonomiska maktpositioner, utnyttjande av u-ländernas resurser, samarbete med amerikanska, franska och brittiska koncerner för råvaruutvinning, omfattande kapitalexport, utnyttjande av fascistisk polis och militär för att i Chile, Spanien, Sydafrika, tidigare också Portugal, slå ner arbetarna och beröva dem deras frioch rättigheter — allt detta hör till bilden av Sverige på det internationella planet. Officiellt stöder staten den internationella bojkotten mot rasistregimen i Rhodesia. Men alla vet att det handlas med Rhodesia, även om det står andra namn stämplade på varorna. Sveriges tredje största industriområde i dag är inte längre Malmöregionen. Det är Säo Paulo i militärdiktaturens Brasilien. De svenska kapitalister som moderaterna idealiserar haralltid internationellt hört till fascismens mest entusiastiska anhängare - i Brasilien, i Chile och i andra länder. Kapitalexporten från Sverige är imperialismens mest markanta uttryck. Den ökar u-ländernas västberoende, den knyter också Sverige allt intimare till västekonomierna. Den undergräver Sveriges neutralitetspolitik och skärper utnyttjandet av folken i tredje världen. Kapitalrörelserna över Sveriges gränser bör därför med kraft angripas. Den svenska arbetarklassen är föremål för samma utsugning av det svenska kapitalet som den spanska, chilenska, portugisiska, sydafrikanska. Textilkapitalets göranden drabbar både arbetarna i Sjuhäradsbygden och de för sina elementära rättigheter kämpande kvinnorna i Fontainhas. Varvskapitalets dispositioner drabbar Eriksbergsarbetarna lika väl som den portugisiska arbetarklassen. Det är samma förtryck, samma mekanism som verkar. Det finns ett samband mellan arbetslösheten i Sverige och barngravarna i Dimbaza. Därför måste EEC-beroendet och den privata makten över kapitalrörelserna bekämpas. Därför är också det effektivaste biståndet att främja socialismens frammarsch. Kapitalismen har fört världens folk till randen av den svåraste ekonomiska katastrofen. Socialismen har å sin sida visat att den kan avskaffa svälten. Planekonomin är överlägsen. Den kommer därför att segra.

Herr talman! Jag tänker göra några noteringar kring en diskussion och ett anförande nyligen här i kammaren. Debatten fördes den 12 december förra året och gällde extra insatser för de länder som nu plågas av svält och hunger. Anförandet hölls av Birgitta Dahl. Hennes inlägg om vårt krav på katastrofhjälp till främst Indien och Bangladesh bemöttes effektivt redan i den debatten av Cecilia Nettelbrandt, Billy Olsson, Georg Åberg och andra. Ändå finns det skäl att komma tillbaka till Birgitta Dahls anförande. På sätt och vis var det kanske det märkligaste tal som hölls i riksdagen förra året. I ett viktigt avseende blev hennes inlägg en markering av en avgörande gräns mellan dogmatisk socialism och humanitär liberalism. Den gränsen finns det skäl att resonera om. Bakgrunden till debatten känner de flesta till. Världen har drabbats av den kanske svåraste hungerkatastrofen under efterkrigstiden. Minst en halv miljard människor lider av allvarlig undernäring. I många länder dör mellan en fjärdedel och en femtedel av barnen innan de blir fem år. Hundratusentals barn får i dag obotliga skador på grund av undernäring, skador som aldrig kan botas längre fram. Tusentals människor dör i akut svält. Den katastrofen beror på mycket, på torka i åratal i vissa områden, på översvämningar i andra. Den blev värre under ett år, då u-länderna av andra skäl drabbades av nya bördor: bara ökningen av oljepriserna äter upp den samlade u-landshjälpen från västvärlden. Men medan t.ex. Indien och Bangladesh har drabbats av svåra underskott i sin spannmålsproduktion har bl.a. Sverige fått ett betydande överskott. Vi skulle detta budgetår, 1974/75, kunna nå upp till den hundradel av nationalprodukten vi lovat nå genom att ytterligare 500 milj.kr. används för inköp av spannmål till de människor som drabbats av hungerkatastrofen. Men det förslaget röstade riksdagen nej till. Bara folkpartiet stödde det här i huset — stödet från hundratusentals människor ute i samhället blev däremot den mäktigaste u-hjälpsmanifestationen som någonsin gjorts här i landet. Debatten den 12 december 1974 verkar nästan osannolik när man i dag noga läser igenom den. Johannes Antonssons mångordiga förklaringar att vi inte nu kan stödja u-länderna mer därför att våra ”silos ute i länen är sprängfyllda”. Allan Hernelius omtolkningar av utrikesutskottets nej till det liberala kravet. Arne Geijers hån mot de människor som av idealitet sänt in sina namn till riksdagen och krävt ett aktivt bistånd. Sådana var de motiveringar som gjorde att Sverige inte ökade sin hjälp med en halv miljard, att Sverige inte just nu går in med stora resurser för att rädda de människor som dör, svälter och ohjälpligt skadas av undernäring. Så lyder de obotfärdigas förhinder. Ansträngda försök att glida förbi det avgörande, motiveringar så krystade att alla begriper att de verkliga skälen inte öppet redovisas. Låt mig ge Birgitta Dahl det enda erkännandet: hon gick rakt in i en avgörande motsättning i svensk politik. Hennes våldsamma anförande drog upp en idéskillnad som vi skall återkomma till. Låt mig citera ur fru Dahls tal: ”Jag känner däremot ett behov av att i debatten deklarera att jag finner denna kampanj så omoralisk och så hycklande att den fyller mig med ursinne. Och jag kan försäkra att det är inget ursinne som leder till att jag vill använda mig av några stora ord och gester. Tvärtom skulle man helst vilja gömma sitt ansikte och undvika alla stora ord.” Men fru Dahl gömde inte sitt ansikte och undvek inte de stora orden. Längre fram gav hon det här omdömet om oss som i riksdagen sökt ge röst åt de många medborgare som krävt ökat svenskt katastrofbistånd: ”Jag syftar i stället ——-- på dem som driver denna kampanj, som är kränkande just emot folkopinionen därför att man bedrar den i fråga om det sätt på vilket det skulle gå att avskaffa fattigdomen i världen. Kampanjen är kränkande också mot människorna i u-länderna därför att man vill köpa sig samvetsfrid med en oskickligt genomförd och kortsiktig katastrofhjälp i stället för att diskutera hur vi kan medverka till att avskaffa de orättvisor och orättfärdiga samhällssystem och den världsordning som är anledningen till att så många människor lider nöd och förnedras i världen i dag. —- Enligt min mening kan vi inte köpa oss julfrid genom kortsiktiga och illa genomtänkta katastrofinsatser.” I en del kommentarer till Birgitta Dahls anförande har man sagt att hon är ganska ensam om sin extremt negativa syn på katastrofbistånd som komplement till vanlig u-hjälp. Om det vore så väl. När hon hållit sitt tal instämde praktiskt taget alla socialdemokratiska riksdagsledamöter som just då var närvarande här i kammaren.

De instämde alla i fru Dahls anförande. Därmed delar de rimligen hennes principiella syn på katastrofhjälp och u-landsbistånd. Jag beklagar att Birgitta Dahl, som är i riksdagshuset och i förväg känt till att jag nu tar upp hennes u-landssyn, inte anser sig ha tid att delta i diskussionen. Jag hoppas därför att någon annan av de 30-40 socialdemokratiska riksdagsmän som instämde i fru Dahls anförande anser sig ha möjlighet att komma med något svar. Och jag vill fråga statsrådet Sigurdsen som sitter här i kammaren: delar fru Sigurdsen den ulandssyn som Birgitta Dahl formulerade den 12 december förra året? Kan vi få ett kort svar på den frågan! Kan också fru Sigurdsen ställa sig bakom de åsikter som jag just har refererat? Folkpartiet har nu åter väckt en motion som begär ytterligare 500 miljoner kronor i u-hjälp för detta budgetår. Jag antar att det finns risk för att socialdemokraterna kommer att motsätta sig också den motionen och göra det med bl.a. de skäl som fick sådant överväldigande stöd av den socialdemokratiska riksdagsgruppen för två månader sedan. Därför måste den här debatten föras vidare. Birgitta Dahls anförande är, för att uttrycka sig milt, ohållbart av flera skäl. För det första: hon angriper katastrofbistånd men prisar den u-hjälp som betyder långsiktiga insatser. Samtidigt stödde hon i december utrikesutskottets majoritetsförslag, som innebar att man tog 100 miljoner kronor från den vanliga u-hjälpen och gav till livsmedelsköp. Folkpartiets linje var att ingenting skulle tas från den u-hjälp som redan var beslutad utan att man i stället skulle öka katastrofbiståndet med en halv miljard. När fru Dahl därför, stödd av alla sina meningsfränder, röstade ner vår reservation var det alltså de som minskade de långsiktiga u-hjälpsinsatserna. För det andra: utan protester från socialdemokratin har den svenska riksdagen tidigare i flera sammanhang anslagit medel till katastrofbistånd. Vi har gjort det i en rad sammanhang ibland efter initiativ från regeringen. Vi har gett katastrofhjälp till Bangladesh, Indien, Indokina, Biafra. Jag har aldrig hört att socialdemokratiska riksdagsmän då motsatt sig de förslagen med ord som att ”köpa sig samvetsfrid” och att man ”förför och bedrar” engagerade människor. Dessutom var socialdemokraterna förra våren med på att ytterligare 500 miljoner kronor borde gå till de hårdast drabbade länderna via FN:s katastrofprogram. Det programmet blev försenat. Hur kan det då vara förkastligt att ge samma pengar till samma länder för samma ändamål men via kanaler där insatserna når fram i tid? För det tredje: när socialdemokrater låtsas att vi liberaler bara är intresserade av att kortsiktigt lindra nöden i världen talar de mot bättre vetande. Den kanske mest utförliga motion som väckts i år här i riksdagen är folkpartiets om vår framtida u-landspolitik. Cecilia Nettelbrandt har redan sammanfattat några av dess huvudlinjer. Vi visar där på vilka sätt u-hjälp kan långsiktigt bidra till att förändra de samhällen som stödet når. Vi resonerar om tullar och handel, om u-ländernas export och bytesbalans, om befolkningsexplosion och familjeplanering, om utveckling av jordbruket och näringslivet, om utbildning och analfabetism, om jordreformer och klassklyftor, om vår u-hjälps ökning efter det att enprocentsmålet uppnåtts, om hur Sverige skall ge särskilt stöd till länder som bekämpar apartheid, om akuta uppgifter i Sri Lanka, Pakistan, Vietnam och Botswana, om hur fria organisationer i vårt eget land kan bidra till u-hjälp — och mycket, mycket annat. Den diskussionen kan mycket väl föras samtidigt med en debatt om akut katastrofhjälp. Att påstå att vi måste välja mellan det ena och det andra är att göra våld på verkligheten. För det fjärde: också den svält som breder ut sig i dag har långsiktiga verkningar. Insatser mot svälten får därmed också långsiktiga verkningar. Miljoner människor blir nu för alltid mentalt skadade genom bristen på viktiga näringsämnen. Hur skall de kunna genomföra de samhällsförändringar som fru Dahl pratar om? Dessutom blir stöd i katastrofläget en möjlighet för många fattiga länder att fullfölja åtminstone en del av sina långsiktiga utvecklingsplaner. Får man inte stödet kastas ekonomin omkull. Det gäller t.ex. när man bygger bostäder efter en översvämning eller vägar efter en jordbävning eller förebygger översvämningar genom dammar och regleringar av floder. Viktigare är ändå något annat. Den syn som ligger bakom motståndet mot katastrofhjälp är från liberala utgångspunkter förskräckande. Vi skall alltså inte ge mat till de svältande, det är tanken, vi skall i stället ge stöd som kan förändra de samhällen där de svältande lever. Det är dogmatikens sätt att tänka och vara. Vi har ett program för världsordningen — spill inte tid på detaljer och småförbättringar. Vi står för den stora förändringen — slösa inte pengar och energi på stegvisa reformer. Vi ser mänsklighetens problem i stort — låt inte blicken skymmas av enskilda människor och deras öden. Och medan vi diskuterar fattigdomens grundläggande orsaker dör hundratusentals människor just i fattigdom. Innan insatser, som kan utplåna svälten, blir effektiva dör och skadas miljoner medmänniskor just i svält. Men att kräva hjälp vid nöd är, för att citera fru Dahls eleganta ordval, att ”köpa oss julfrid genom kortsiktiga och illa genomtänkta katastrofinsatser.” Så har socialistiska dogmatiker ofta talat och tänkt. Att hjälpa vid nöd — det är strunt och reaktionärt eftersom det inte handlar om den stora omvälvningen. Och så kommer man i praktiken att för tillfället finna sig i andras lidande bakom sitt eget pansar av doktriner. Det är en likgiltighet för lidandet i nuet som aldrig kan bli liberalismens. Erik Hjalmar Linder gav för några år sen ut en skrift som hette ”Levande liberalism”. Den rymmer bland mycket annat en lysande vidräkning med just den hållning som Birgitta Dahl fem år senare skulle ge så slående exempel på. ”Det finns två sorters radikalism, två slags vänster”, skriver Linder. ”Den ena sorten grundar sig direkt på medkänsla för människorna och inlevelse i de missgynnades situation, den andra består av förälskelse i ett system —---.” Och Linder ger några exempel från debatterna om kriminalvård, Biafra och synen på insatser från fria organisationer. Mera tillfälliga och praktiskt motiverade försök att lindra livsomständigheterna för lidande och betryckta, skriver Erik Hjalmar Linder, ”är bara ”plåstrade" och ”överslätande” verksamhet, avsedd att beslöja sakliga konflikter och fördröja revolutionen. Resonemanget finns som frö i alla katastrofteorier och alltså även hos Marx. Låt lidandet kulminera så att det äntligen kan bli explosion.” Linder angriper t.ex. det han kallar för ”den hårdkokta falangen” i Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering . De säger: ”Strunta i delreformerna, i fängelsemurarnas, cellernas, sängarnas och permissionernas beskaffenhet, fastna inte i det humanitära joltet. Gör om hela samhället i stället så blir kriminaliteten inget problem! Begagna missnöjet och lidandet som en murbräcka, men offra i övrigt ingen onödig energi på plåster.” Erik Hjalmar Linders dom över en sådan hållning tror jag kan sammanfatta den livssyn som är liberalismens och folkpartiets: ”Det är underligt att debattörerna själva inte förnimmer den oerhörda cynismen i detta sätt att resonera. Verkligheten och människorna sviks för en ritning av en oviss framtid. Allt som kan göra livet lättare, allt som har med omedelbara livsvärden att göra, bagatelliseras och föraktas. Det enda som betyder något är den stora visionen, vreden, kampen. Och så begås i princip ett brott som i råhet överträffar all sentimentalitet i världen. För den liberala vänstern i Sverige torde det alltjämt vara självklart att politik skall grundas på humanitet och att humaniteten inte får förlora sin omedelbara kontakt med livet. Det är en form av kärleken till nästan.” Så långt Erik Hjalmar Linder i ”Levande liberalism”. Hans allmänna ord om humanitetens villkor blir också en del av vårt svar till Birgitta Dahl och till dem som delar hennes förakt för katastrofhjälp till tredje världen. Vi kommer att fullfölja vårt arbete både för långsiktig och ökad u-hjälp och för omedelbara insatser i särskilt svåra lägen. Vi avvisar med skärpa de falska motsättningar som dogmatiska socialister vill prångla ut i debatten. För liberalismen i Sverige är det, med Erik Hjalmar Linders ord, alltjämt självklart att ”politik skall grundas på humanitet och att humaniteten inte får förlora sin omedelbara kontakt med livet”.

Herr talman! Herr Ahlmark har ställt många frågor, men det tycks inte vara någon som just nu är beredd att svara på dem. Någon form av kommentar kan kanske jag göra. Jag tycker att det finns ett olustigt inslag i de senaste månadernas biståndsdebatt, och det är tävlan i biståndsvilja. Herr Helén gladde sig t.ex. i går åt att centern äntligen tycktes ha sett ljuset och nu tågade i folkpartiets fotspår. Och fru Nettelbrandt och herr Ahlmark har i sina inlägg här i dag som väntat inte låtit någon sväva i okunnighet om folkpartiets roll som högsta budgivare. Fru Fredgardh tycker illa om att centern beskrives som eftersläntrare. Är det inte dags för litet ödmjukhet och samförstånd i den svenska biståndspolitiken? Har inte de senaste årens utveckling i u-länderna och den senaste tidens händelser i svältländerna visat att det återigen är tid att diskutera den svenska utvecklingshjälpens innehåll och utformning. Når hjälpen fram till dem som bäst behöver den? Hungerkatastroferna i allt fler u-länder sätter regeringens politisering av den svenska u-hjälpen i obarmhärtig belysning. Vi hjälper rika u-länder som Cuba och satsar en miljard på ett industriprojekt i Nordvietnam, men vi har väldigt svårt för att få i väg mat och annan undsättning till de mest nödlidande. Det finns 32 s.k. mest drabbade u-länder i världen. Humaniteten kräver att det svenska biståndet inriktas på att i första hand hjälpa dessa länder. Det är en linje som vi inom moderata samlingspartiet länge drivit. Fru Nettelbrandt, som tidigare i dag inte tyckte sig finna några långsiktiga program för den svenska biståndspolitiken, tillrådes läsa moderata samlingspartiets partimotioner i frågan. Livsmedelskonferensen i Rom producerade ett aktionsprogram mot världssvälten. Dess rekommendationer tål att även följas upp i svensk biståndspolitik. Vi måste kraftigt öka vårt stöd till jordbrukssektorn i u-länderna, vi måste öka vår möjlighet att bistå i katastrofsituationer och vi måste inrikta vår u-hjälp på de fattigaste länderna. Når vår u-hjälp fram? Utsända medarbetare från svenska tidningar konstaterar att åtminstone den hjälp som kanaliseras genom Lutherhjälpen, Rädda barnen och Röda korset når fram. Utvecklingen i u-länderna under de senaste åren har understrukit de enskilda organisationernas vitala roll i hjälparbetet. Vem slog först larm om hungerkatastrofen i Wollo? Jo, en läkare knuten till Rädda barnen. Och vilka når de svältande med mat i kaosets Bangladesh? Och vilka är på väg att rehabilitera en hel befolkning i Wollo i Etiopien? Regeringen har under de gångna åren intagit en minst sagt sval attityd till de enskilda organisationerna. Man har inte velat lära av deras erfarenheter eller ta deras tjänster i anspråk. År efter år har vi från moderat håll motionerat i denna riksdag om större statsanslag till de enskilda organisationernas verksamhet. I dag verkar en omsvängning att vara på gång inom SIDA. En rapport har utarbetats som behandlar de mest eftersatta gruppernas situation i u-länderna. Rapporten kommer till slutsatsen att det är de enskilda hjälporganisationerna som gör de största insatserna för dessa grupper. Jag menar att det nu är hög tid att samarbetet med de enskilda organisationerna kraftigt byggs ut. Vi måste i högre grad använda oss av de effektiva kanaler till de fattigaste som de enskilda organisationerna utgör. Herr talman! Statsrådet Sigurdsen befinner sig i denna kammare, och kanske kan jag nu få det svar på den enkla fråga som jag hade hoppats få i frågestunden i morse. Min fråga är föranledd av ett anförande som statssekreterare Klackenberg höll inför UNDP:s styrelsemöte för några veckor sedan. Herr Klackenberg krävde då - med oantastlig logik — att UNDP:s hjälpverksamhet borde avse hela befolkningen i Sydvietnam. Att någon politisk lösning på konflikten ännu inte uppnåtts är inget skäl för UNDP att lämna ensidigt stöd till den ena av parterna, förklarade herr Klackenberg. Min fråga till fru Sigurdsen är mycket enkel: Anser statsrådet att samma princip som herr Klackenberg förfäktar i FN även bör gälla svenskt bistånd till Sydvietnam? Bakgrunden till min fråga är naturligtvis den att denna kammare upp repade gånger förklarat att svensk hjälp till det krigshärjade Vietnam bör avse befolkningen i hela Vietnam, nord som syd, och i syd såväl de av PRR som av Saigon kontrollerade områdena. Regeringen har år efter år låtit bli att efterkomma denna begäran. Hjälpen har varit ensidigt inriktad på nordsidan. Herr talman! Passar den i FN-sammanhang av statssekreterare Klackenberg hävdade rättviseprincipen inte Sverige?

Herr talman! Visst har jag observerat att det har kommit inte bara en utan flera motioner, fru af Ugglas. De har dessutom ett värdefullt innehåll av långsiktig karaktär, jag vill inte förneka det. Men det jag sade i mitt första inlägg var att jag inte har upptäckt att någon av dem som talade för detta under decemberdebatten har kommit med någon motion som förenar kravet på långsiktiga åtgärder med en vilja att också hålla löftet om enprocentsmålet. Det är alltså fortfarande en skillnad på 500 miljoner, och den är inte oväsentlig. Fru af Ugglas sade något om högsta budgivningen. I mitt parti har vi drivit dessa frågor under en lång följd av år. Det har inte varit nämnvärt populärt tidigare. Men man har fått en växande opinion hos svenska folket för kravet på att ge till u-länderna. Det märkliga är att när den opinionen verkligen visade sig särskilt stark och manifesterades såsom den gjorde här före jul, då har det plötsligt blivit skumt och fult att fortsätta att driva samma krav som vi har gjort tidigare. Vi kommer inte att ändra oss därför att vi har fått en så stark uppslutning från kristna och ideella organisationer, av olika slag. Sedan är det självklart att vi skall fortsätta att diskutera vart hjälpen kommer, om den når fram. Men jag sade redan tidigare — om fru af Ugglas lyssnade på det — att det är viktigt att effektiviteten och kontrollen är sådan att hjälpen verkligen når fram. Och det är givet att vi när vi kommer till en mer ingående debatt i dessa frågor också skall diskutera till vilka länder biståndet skall gå. Men det är likadant här som när det gäller katastrofhjälp eller långsiktig hjälp — det finns ingen konflikt häremellan. Det ena utesluter inte det andra. Det är nödvändigt med bådadera.

Herr talman! Fru af Ugglas efterlyser en annan ton och en annan anda i biståndsdebatten. För oss i centern är inte något inrikes partipolitiskt käbbel det väsentliga, men vi förbehåller oss rätten att tillbakavisa beskyllningar och lägga fram fakta. För övrigt är för oss det väsentliga debatten om den målsättning som Sveriges bistånd skall ha. Här vill vi ha en förnyelse mot den bakgrunden att 20 års bistånd inte har gett det resultat som är önskvärt, inte medfört de framsteg som verkligen borde ha blivit följden av så mycket ansträngningar, kraft och pengar som har lagts ned. Här gäller att själva systemet för bistånd måste sättas under omprövning och debatt. Det hittillsvarande systemet har, som jag underströk i mitt tidigare anförande, endast lett till att klyftorna mellan rika och fattiga har ökat också inom de fattiga länderna. Även moderaterna är välkomna att delta i den debatten.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har sagt det viktiga om fru af Ugglas egendomliga inledning till sitt anförande. Fru af Ugglas säger att folkpartiet är stolt över att vara högsta ”budgivare” — ungefär som om det här var något slags auktion. Det verkar ibland som om man i moderata samlingspartiet inte har fattat vad det handlade om i december och fortfarande handlar om i den motion som folkpartiet nu har väckt: att omedelbart besluta om 500 miljoner till livsmedelsinköp. Vad det handlar om är ju att vi har ett stort spannmålsöverskott hos oss i Sverige och att man har ett våldsamt spannmålsunderskott i de svältande länderna. Vi kan hjälpa nu genom att besluta nu om ökad u-hjälp. Och när vi gör det når vi upp till det enprocentsmål som en gång också moderaterna var överens om skulle uppnås budgetåret 1974/75. Nu tar fru af Ugglas sin tillflykt till ett vanligt konservativt grepp. Hon säger: skulle man inte kunna visa mer av ”ödmjukhet och samförstånd” i stället för att kritisera varandra när vi har olika mening. Det är väldigt vanligt när det är stora motsättningar i en fråga, att man från konservativt håll då rusar fram och säger: låt oss vara ödmjuka, låt oss försöka samlas. I stället för att ta upp det argument som striden och saken gäller. Så var det en gång i tiden då man från de progressiva krafterna här i landet skulle driva fram en aktiv socialpolitik för att få bort fattigdomen ur det svenska samhället. Kan vi inte vara litet ödmjuka inför de stora uppgifterna, sade högern. Kan vi inte visa litet mera samförstånd? Kan man inte låta bli att kritisera högerkrafterna? Så sade man till liberalerna i andra kammaren. Och i dag: om vissa sviker det enprocentsmål som vi var överens om, varför skall vi liberaler tiga om det? Om vissa vägrar samförstånd om det löfte som vi gemensamt slog fast, varför skall vi liberaler låta bli att kritisera dem som sviker då? Kan fru af Ugglas tala om det för oss?

Herr talman! I vår partimotion — detta riktar jag särskilt till fru Nettelbrandt — föreslår vi att u-hjälpen nästa budgetår skall öka med 760 milj.kr. Hade folkpartiet varit ensamt om att driva u-hjälpsfrågorna tror jag inte att vi i dag skulle haft den stora enighet som vi har om att u-hjälpen nästa budgetår skall uppgå till nästan tre miljarder kronor. Det är ingen så helt liten siffra ur det svenska folkhushållets synpunkt. Herr Ahlmark tycker att mitt resonemang är konservativt när jag talar om samförstånd och ödmjukhet. Men vad är det vi ständigt hör från de liberala bänkarna i dag om inte uttalanden som innebär krav på samförstånd med regeringen!

Herr talman! Kvar står fortfårande en skillnad — alldeles oavsett vad som står i den moderata motionen — på 500 milj.kr. Hur man än räknar finns det 500 milj.kr. mindre för innevarande budgetår än vi allesammans har varit med om att lova under sju år i följd. Att bryta sina löften kan väl ändå inte kallas för att vara ödmjuk? Jag vet inte hur vi använder vårt språk om vi sätter likhetstecken där. Att vilja hålla löften och att påminna andra, som också har gett dem, om att det är snyggt att hålla löften, tycker jag inte är motsatsen till ödmjukhet.

Herr talman! Fru af Ugglas har alldeles rätt på en punkt. Hon sade: om folkpartiet hade:varit ensamt i sitt krav på ökad u-hjälp hade vi inte fått ökningen under nästa budgetår, alltså 1975/76. Det är sant. Folkpartiet har i sitt arbete för ett ökat bistånd haft ett mycket stort, intensivt och snabbt växande stöd av stora medborgargrupper utanför det här huset. Vi fick under tre fyra dagar i december förra året till den här riksdagen namn insända från enskilda människor — ungefär 250 000 — som krävde ett snabbt beslut om att det svenska veteöverskottet skulle gå till de länder som lever i akut svält och hunger just nu. Opinionsundersökningar visar att stödet för en ökad u-landshjälp har vuxit under det senaste året. Det är därför sant att det inte skulle gått så bra om vi liberaler hade varit ensamma. Men vi har haft stöd av många kristna samfund, av mängder av ungdomsgrupper och av en stor ideellt intresserad opinion här i landet, som kräver mer solidaritet mellan nationerna. ”Ödmjukhet och samförstånd” — fru af Ugglas försöker i sin argumentnöd göra en utflykt till Haga. Det skall inte lyckas! Om man vill ha uppgörelse och samförstånd för förbättringar och reformer är det en sak. Men vad fru af Ugglas krävde var samförstånd om att tiga om att ett löfte bryts. Det är det vi kritiserar: att de andra partierna vägrar stå för målsättningen av enprocentsmålet skulle vara uppnått 1974/75. Om detta kan man inte få samförstånd. Och att då när det blir en diskussion och strid om det, kräva ödmjukhet och att man inte skall tala om saken, det är äkta konservatism — att begrava viktiga skillnader i det svenska samhället genom konstlad enighet.
Herr talman! Återigen till herr Ahlmark: det är lyckligt att inte endast folkpartiets väljare önskar ökad u-hjälp. Till fru Nettelbrandt: det är rätt att skillnaden på 500 milj.kr. står kvar fram till juni i år. Reservationsanslaget hos SIDA är över en miljard kronor — alltså medel som SIDA ännu inte får i väg till u-länderna.

Herr talman! Jag vill till att börja med ta detta tillfälle i akt att meddela det beslut som regeringen i dag har fattat med anledning av det beslut riksdagen fattade den 12 december — vilket ledde till att vi den 30 december gav SIDA i uppdrag att göra en upphandling av vete för de 100 milj.kr. som det var fråga om. Regeringen har alltså i dag beslutat om leveranser av 90 000 ton vete till u-länder med livsmedelsbrist. Det innebär att Indien får 30 000 ton, Bangladesh 15 000 ton, Mogambique 20 000 ton, Pakistan 10 000 ton, Sri Lanka 10000 ton samt Somalia 5 000 ton vete. Jag vill också i det sammanhanget informera kammaren om att det svenska biståndet i form av vete under innevarande budgetår sammanlagt beräknas uppgå till 275 000 ton till ett värde av närmare 300 milj.kr. Av detta lämnas 35 000 ton som bidrag till internationella livsmedelsprogram. Några ord med anledning av den debatt som förs här i dag. Talarna har där kommit in på långsiktigt eller kortsiktigt bistånd. Fru Nettelbrandt har sagt att det inte finns någon konflikt mellan kortsiktig och långsiktig hjälp. Det gör det naturligtvis inte utifrån de utgångspunkter som fru Nettelbrandt företräder. Det är klart att man i de här sammanhangen med den svåra situationen ute i världen inför ögonen först och främst kan tänka på den kortsiktiga hjälpen, hjälpen till de svältande människorna. Men det är också fråga om fördelningen av kortsiktigt och långsiktigt bistånd. Även om vi gav alla de 2 860 000 000 kr. som föreslås för nästa budgetår till kortsiktig hjälp, skulle vi inte kunna hjälpa alla världens svältande människor, alla människor som lider nöd. Ibland får man den uppfattningen av den svenska debatten att bara vi hjälper och ger dessa pengar klarar vi av all den här nöden. Herr Ahlmark talar om förakt för katastrofhjälp, han talar om att någon anser att katastrofhjälp är strunt och reaktionärt. Han riktar frågan till mig om jag kan ställa mig bakom den principiella syn som fru Dahl i en tidigare debatt här har utvecklat. Man brukar ibland säga till politiker: Varför kan ni inte svara ja eller nej på frågor? Jag tror att vi alla politiker är på det klara med att det inte alltid går att svara ja eller nej på frågor. Det var många som instämde i fru Dahls anförande i december. Det var också många som instämde i Torsten Nilssons anförande som angav samma principiella syn som Birgitta Dahl hade på de här frågorna. Jag tror att det är nödvändigt att den allra största delen av vårt utvecklingsbistånd inriktas på den långsiktiga utvecklingen, Jag tror också att det är väldigt viktigt att vi följer de riktlinjer som riksdagen har slagit fast, nämligen att vi i första hand skall ge vår hjälp till de länder som själva strävar efter ekonomisk och social utjämning. Jag vill här återge några ord ur en studie som några författare gjort på uppdrag av Världs banken, vilken annars i många stycken kritiseras. Man säger där att det gäller att ändra u-hjälpens inriktning klarare mot åtgärder för att eliminera fattigdom och ge bistånd till länder och program som strävar efter att förena omfördelning av resurser och tillväxt. Som topprioritering skulle detta innebära att mycket klarare förtur skulle ges till länder vars utvecklingspolitiska strävanden visade en klar och effektiv inriktning på att hjälpa de fattiga. Till detta vill jag koppla vad herr Turesson sade. Han sade att vi bör lära av vad som skett i vårt land under 150 år och att vi också hade en fattigdom så långt tillbaka i tiden. Ja, och vi var säkert hjälpta i många sammanhang genom nödutspisningar av olika slag som sattes in mot den akuta fattigdomen.

Vi har alltså gått ifrån fattigdomssamhället till ett välfärdssamhälle, även om det fortfarande har sina fläckar. Det är genom ett utvecklingsarbete på sikt som vi har nått dit vi är i dag, och jag tror att också u-länderna når en bättre utveckling genom att själva arbeta för en förändring. Jag tycker alltså att det är viktigt att den långsiktiga hjälpen ges hög prioritet inom vårt utvecklingssamarbete. Sedan bara några ord till fru af Ugglas. Jag kommer att på tisdag — vilket jag utgår från att fru af Ugglas har fått besked om — svara på den fråga hon har ställt. Jag hade varit beredd att svara på den i dag, men jag har av kammarkansliet fått veta att det inte finns utrymme för det. Jag återkommer därför på tisdag.

Herr talman! Det är utmärkt att regeringen i dag beslutat att leverera ytterligare 90 000 ton vete. Hade man följt den reservation som folkpartiet stod bakom den 12 december, så hade regeringen i dag kunnat besluta inköpa ytterligare 300 000-400 000 ton spannmål för att sända till de svältande. Det var och är skillnaden mellan de båda linjerna. Jag vill fråga statsrådet Sigurdsen: har ni nu för gott avskrivit möjligheten att uppnå enprocentsmålet för u-landshjälpen under budgetåret 1974/75? Kommer regeringen under de veckor som ligger framför oss med någon proposition om en ökning av katastrofbiståndet under det budgetår som vi nu lever i? Jag ställde frågan till fru Sigurdsen, om hon kunde ställa sig bakom Birgitta Dahls principiella hållning till katastrofhjälp. Jag är tacksam för att hon använde tillfället att svara. Jag är mindre tacksam för oklarheten i det svar hon gav. Hon sade ju att man varken kan svara ja eller nej på en sådan fråga. Det är klart att man kan. Om en ledamot av riksdagen säger att den kampanj som vi drev i slutet av förra året är ”kränkande just emot folkopinionen därför att man bedrar den i fråga om det sätt på vilket det skulle gå att avskaffa fattigdomen i världen”, om hon säger att man vill ” köpa sig samvetsfrid med en oskickligt genomförd och kortsiktig katastrofhjälp”, kan man naturligtvis ha en mening. Står man för sådana formuleringar och en sådan principsyn eller inte? Men fru Sigurdsen vill undvika ett ställningstagande på den här punkten. Hon säger att katastrofhjälpen aldrig kan bli det helt avgörande. Naturligtvis inte. Vem har sagt det?

Både fru Nettelbrandt och jag har i den här debatten sammanfattat några av problemen.
Herr talman! Med anledning av fru Sigurdsens apostrofering av en del av vad jag sade i mitt anförande vill jag framhålla att vad jag önskade visa genom exemplet från den svenska utvecklingen var att en nödvändig hävstång för att lyfta människor ur fattigdom till välstånd är att de kan komma in i en värdeskapande produktion. Det hade, som jag sade, utländska investeringar och utländskt kapital till en början hjälpt till med i det svenska samhället. Det är naturligtvis riktigt, som fru Sigurdsen säger, att en sammanslutning av de människor som arbetade i produktionen hade stor betydelse för samhällets utveckling — det skall vi inte på något sätt underskatta. Men förutsättningen för att de skulle ha anledning att sammansluta sig var ju att de hade ett arbete. Det är därav jag drar slutsatsen att den ekonomiska utvecklingen går före den politiska och sociala.
Herr talman! Inget hindrar naturligtvis statsrådet Sigurdsen att ge sitt svar till mig i debatten här i dag. Men vill inte statsrådet det, skall jag inte pressa frågan.
Herr talman! Herr Ahlmark har redan bemött statsrådet Sigurdsen, men jag vill anföra en enda synpunkt därtill. Jag tror ändå inte att vi kan anklaga någon i denna kammare för att sväva så i det blå att man skulle inbilla sig att Sverige ensamt klarar av vare sig katastrofhjälp eller någon långsiktig hjälp. Som herr Ahlmark säger måste fru Sigurdsens anmärkning i samma omfattning gälla den långsiktiga hjälpen. Jag tror inte ens att statsrådet vill anklaga någon här för att vara så orealistisk. Men jag vill fråga statsrådet: Har det inte i FN, i olika internationella sammanhang någon betydelse för andra länder vad ett land som Sverige gör i sådana här frågor? Är det inte så att man tvärtom, inte minst från regeringens sida, vill ta på sig att vara just ett världssamvete och i olika sammanhang vill gå i täten ute på det internationella fältet? Mot den bakgrunden är det också särskilt viktigt vad Sverige gör för att dra andra med sig till ökade insatser för att både klara av katastrofhjälpen och tillgodose de långsiktiga behoven.
Herr talman! Jag vill bara kort svara att jag tror att det har — och har haft — stor betydelse vad Sverige gör. I detta sammanhang vill jag erinra om att Sverige, Norge och Holland är de enda industriländer som når upp till det av FN fastlagda målet — att 1975 utbetala 0,7 96 av bruttonationalprodukten i bistånd. Jag tror alltså att det har betydelse vad Sverige gör internationellt, och jag anser även att Sverige är ett föredöme och att vi därför har det goda anseende som vi har.
Herr talman! Jag tycker nog att fru Sigurdsen, när hon ändå gav sig upp i debatten, borde ha svarat på den helt avgörande fråga som fortfarande hänger över den här diskussionen: kommer enprocentsmålet för u-landshjälp att uppnås under det år som riksdagen har beslutat och alla partier varit överens om, alltså innevarande budgetår, 1974/75? Från socialdemokratisk sida har det här under den allmänpolitiska debatten uttryckts förhoppningar om att det kanske kommer initiativ som gör att vi detta budgetår kan nå upp till enprocentsmålet. Jag har ställt frågan till fru Sigurdsen, och jag gör det än en gång: har de rätt att hoppas som tror att regeringen under de kommande veckorna skall lägga fram en proposition om en ökning av u-landshjälpen under detta budgetår? Eller skall de sluta hoppas på ett sådant regeringsinitiativ?

Herr talman! I populärdebatten långt ute på fältet brukar ibland synpunkter av det där slaget komma fram, att vi från vårt lilla land ju i alla fall inte kan klara hela det här världsomspännande problemet. Men jag hade kanske inte väntat mig att de skulle föras fram på ett seriöst sätt från landets biståndsminister. Därför är det värdefullt att biståndsministern nu har klarlagt saken och att vi kan utgå från att argument av den typen inte kommer tillbaka. Vi kan alltså diskutera de olika hjälpåtgärderna utan att från biståndsministerns sida som ett motargument få höra att Sverige ändå inte kan greppa det hela.
Herr talman! I går svarade finansministern på en enkel fråga och hänvisade till finansplanen för att man skulle få ett besked. Som svar på den fråga herr Ahlmark ställt till mig vill jag hänvisa till budgetpropositionen, där det står att anslagen för internationellt utvecklingssamarbete kommer att motsvara 1 96 av bruttonationalprodukten. Vi når alltså det målet budgetåret 1975/76. Det är det förslag som regeringen har presenterat. Sedan återstår att se vad riksdagen kommer att besluta.

Herr talman! ”Ingenting är så bra som när det skall ändras.” Det är ett gammalt talesätt som många av oss haft anledning att begrunda då och då. En del inlägg i höstens skoldebatt har gjort att man osökt kommit att tänka på det igen. I första ledet bland dem som hårdast angripit förslagen för en bättre skolmiljö har man nämligen funnit dem som flitigast utmålat det eländiga tillståndet i skolan. I den här kammaren har mycken kritik riktats mot arbetsförhållandena i skolan. Många gånger har den varit starkt överdriven. Enstaka händelser och undersökningar har på ett orimligt sätt blåsts upp till generellt giltiga sanningar. Kritikerna har också haft lätt att bortse från de stora insatser som många hängivet arbetande lärare — i kamp mot yttre svårigheter —- gjort. Men bortom alla överdrifter och polemiska svartmålningar har det funnits en gemensam oro — över partigränserna — för situationen på många håll inom skolan. Den har bl.a. gällt brister i elevernas grundläggande kunskaper och färdigheter, påtaglig skoltrötthet hos en stor grupp elever och möjligheterna att trygga de svaga elevernas rätt till en bra och meningsfull utbildning. För flertalet människor har problemen i skolan inte framstått som en bekräftelse på att det varit något fel på skolreformerna. Tvärtom har man i hög grad slutit upp bakom syftet med dem: bra utbildningsmöjligheter för alla och större social rättvisa. Men samtidigt har det varit uppenbart för de flesta att man ännu inte uppnått vad man hoppats. Målen för den nya skolan har inte fullt ut förmått att ge alla unga en bättre utbildning. Därför har det här i riksdagen och på många andra håll funnits en påtaglig vilja att försöka komma till rätta med problemen. Ett uttryck för det är statsutskottets uttalande från år 1970 om bristerna i skolans arbetsmiljö. Men det har också funnits en insikt om att problemen i skolan inte kan lösas med armarna i kors eller genom att gå tillbaka till ett gammalt skolsystem med dess inbyggda orättvisor och sociala klyftor. En bättre skola kräver att man är beredd att gå vidare på reformvägen, är beredd att fortlöpande ompröva studieorganisation, undervisningsmetoder och utbildningsinnehåll. Det var utgångspunkten för folkpartiet när vi våren 1973 presenterade ett program med förslag till en rad åtgärder för att förbättra skolmiljön — mindre undervisningsgrupper och större flexibilitet, ökat utrymme. för praktiska inslag på högstadiet, bättre möjligheter för lärarna att fullfölja sin elevvårdande uppgift, stärkt färdighetsträning, bättre resurser osv.Det är också från den utgångspunkten som förslagen från SIA skall bedömas. Låt mig då först konstatera: SIA kom till som ett resultat av samlade ansträngningar från riksdagens och lärarorganisationernas sida. Bakgrunden var den som jag här tecknat: ”en allvarlig oro för bristerna i skolans arbetsmiljö”. Utredningen har bestått av företrädare för fyra av riksdagspartierna. Dessutom har lärarorganisationerna genom sina ordförande deltagit i arbetet på ett sätt som i realiteten givit dem ställning som fullvärdiga ledamöter. SIA har således haft en mycket bred förankring. Den som vill kritisera utredningen har en lätt uppgift. Utredningen har använt sig av ett språk som gör den otillgänglig för många människor, och betänkandet har ett omfång som tvingar de flesta att bilda sig en uppfattning via sammanfattningar. Utredningen är utomordentligt vag i många av sina förslag. Den uppträder med pretentioner som de faktiska förslagen knappast lever upp till. Men det väsentliga är inte formen utan innehållet. Kommer förslagen från SIA att bidra till att utveckla skolan så att alla elever får en bra utbildning och kan uppleva skolgången som meningsfull? Det är svaret på den frågan som avgör domen över utredningen, inte brister till det yttre. Om man anlägger det perspektivet, tycker jag för egen del att förslaget från SIA i sina huvuddrag kan tjäna som en god grund för fortsatta diskussioner. Jag vill då peka på framför allt tre punkter i förslaget: Från folkpartiets sida har vi länge hävdat att en första förutsättning för en bättre skolmiljö är, att man lokalt inom skolan får ordentliga möjligheter att själv utforma insatserna. De som står problemen nära — lärare, föräldrar, elever, skolstyrelser — kan bäst avgöra vilka åtgärder som är lämpligast och hur resurserna bäst skall utnyttjas. Genom att beslutsbefogenheterna decentraliseras kan skolans verksamhet bättre anpassas efter lokala förhållanden och elevernas behov och intressen. Det är därför bra att större flexibilitet och ökat lokalt inflytande är något av en huvudlinje i SIA-förslaget. Mindre undervisningsgrupper är nödvändiga för att undervisningen skall kunna utformas med hänsyn till elevernas olikartade förutsättningar. I små undervisningsgrupper har elever och lärare goda möjligheter att lära känna varandra, och med en särskild klassföreståndare underlättas kontakten mellan skolan och hemmet. Med en friare resursanvändning blir det möjligt att förverkliga kravet på mindre klasser utan oöverstigliga kostnader. Skolan måste känna ett ansvar för eleverna även utanför klassrummets fyra väggar. För många föräldrar är sysslolösheten och bristen på tillsyn av eleverna under håltimmar och i väntan på skolskjutsen en källa till oro. Med SIA:s förslag om fasta tider för skolarbetet bör den kunna undanröjas. Det ger skolan ett uttalat ansvar för eleverna under hela den tid som de vistas i den och en skyldighet att erbjuda dem andra aktiviteter vid sidan av lektionerna. Ett sådant vidgat ansvar för skolan kan komma till stånd utan att skoldagen behöver förlängas ytterligare. Detta innebär inte att allt vad SIA föreslår är klokt och bra eller ens tillräckligt. Det finns en del brister och utrymme för kompletteringar. Jag skall nöja mig med att peka på en: de idéburna folkrörelsernas möjligheter att få utrymme för sitt viktiga arbete bland barn och ungdom. Linnea Hörlén kommer senare att beröra den frågan. Men svagheterna i SIA-förslaget är knappast fler eller större än att de — med litet samarbetsvilja från regeringens sida — bör kunna rättas till under vägen fram till ett riksdagsbeslut. Med detta vill jag också säga att det enligt min mening inte finns grund för den typ av svartmålningar av utredningen som exempelvis krafter inom moderata samlingspartiet ägnar sig åt. Det vore naturligt och bra för den svenska skolan om de politiska partierna såg den häftiga debatten kring SIA som en utmaning att få till stånd en bra och konstruktiv skoldebatt, inte som ett tillfälle att locka till sig några marginalväljare. Så har vi sett det från folkpartiets sida, och så har man uppenbarligen sett det också på andra håll. På olika nivåer har man försökt medverka till att skingra de värsta missförstånden och fördomarna kring SIA. Man har inte dolt sina kritiska synpunkter, men man har grundat dem på en korrekt bild av vad utredningen föreslår. Tyvärr gäller det inte ledande kretsar inom moderata samlingspartiet. För dem blev frestelsen för stor. Inför möjligheten att fånga några röster i ett upphetsat debattläge kunde man inte stå emot. Det gällde att ta vara på tillfället. Därför fick den egna representanten i SIA schavottera. Och det står naturligtvis moderata samlingspartiet fritt att göra så. Men det leder knappast till en mer konstruktiv skoldebatt. Herr talman! SIA tillsattes år 1970. Dess förslag kommer att bli föremål för riksdagsbeslut tidigast våren 1976 och eventuella åtgärder träda i kraft med början läsåret 1976/77, dvs. drygt sju år efter det att statsutskottet uttalade sin oro över bristerna i skolans arbetsmiljö. Den alltför långa tidsutdräkten mellan det att ett problem konstateras och att åtgärder vidtas är i sig ett av de viktigaste skälen för att beslutsfunktionerna inom skolväsendet skall decentraliseras. Det akuta läget i många skolor inte minst i storstadsområdena gör emellertid att det inte i längden går att skjuta problemen framför sig, särskilt inte om man samtidigt har en betydande undersysselsättning bland lärarna. Hösten 1973 beviljade riksdagen 15 milj.kr. till särskilda åtgärder på skolområdet. Det skedde efter initiativ från bl.a. lärarorganisationerna. I fjol höjdes anslaget till 30 milj.kr. Ett anslag av denna karaktär är betydelsefullt och ligger väl i linje med SIA:s förslag om decentralisering och flexibilitet. Genom en extra resursförstärkning kan man uppnå väsentliga förbättringar i skolan, särskilt om insatserna koncentreras till skolor och områden med de största problemen. Erfarenheterna av detta Bidrag till särskilda stödåtgärder är mycket goda. Alla personalkategorier vid de skolor som tilldelats medel anser att detta är det bästa som hänt i skolan på länge, och de resultat som kunnat visas upp är imponerande. Det är därför viktigt att de påbörjade insatserna fullföljs i avvaktan på ställningstagandena till SIA. I en gemensam motion till årets riksdag föreslår folkpartiet och centerpartiet att anslaget till särskilda stödåtgärder på skolans område för nästa år höjs till 50 milj.kr. Vi har inte kunnat förstå den njugghet som utbildningsdepartementet visat på den här punkten. Redan innevarande år har ju kommunerna sökt bidrag till ett belopp som är mer än dubbelt så stort som vad som står till förfogande. Det finns ingen anledning att tro att intresset skulle vara mindre nästa år. Tvärtom! Jag hoppas därför att samtliga partier i utbildningsutskottet skall kunna samla sig till en ordentlig höjning av anslaget, till fördel för en bättre skolmiljö. Avslutningsvis vill jag med några ord beröra förhållandena inom den högre utbildningen. Längre fram i vår kommer ju riksdagen att få en särskild proposition om den framtida högskoleorganisationen. Men visioner in i framtiden får inte leda till att problemen i nuet glöms bort. Under en lång följd av år har den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen varit satt på undantag. Tillskotten av anslag och nya tjänster har varit små. Därför lade folkpartiet förra året fram ett konkret förslag till utbyggnadsprogram. I årets budgetproposition har vi delvis blivit bönhörda genom de förstärkningar som görs i fråga om den humanistiska forskningen. Däremot fortsätter snålhetens kalla stjärna att lysa över den samhällsvetenskapliga forskningen. Från folkpartiets sida har vi till årets riksdag framlagt förslag som gör det möjligt att ändra också på detta förhållande. Från regeringens sida hyser man utpräglad motvilja mot att inrätta fasta forskartjänster. I stället prioriteras anslag till forskarråd och till tidsbegränsade tjänster. Det är en politik med olyckliga konsekvenser i flera avseenden. Möjligheterna till ett inspirerande samspel mellan forskning och utbildning minskar, och tryggheten för forskarna blir minimal. Därför är det särskilt uppseendeväckande att regeringen inte är beredd att tillerkänna forskare och andra kategorier vid universitet och högskolor samma anställningstrygghet som andra grupper. I våras ställdes universitetssektorn utanför den trygghetslagstiftning som gäller på alla andra områden, och i det förslag som nu håller på att växa fram lämnas fortfarande en hel del grupper utanför. Det kan inte accepteras. Rätten till trygghet i arbetet måste gälla alla grupper —- också de som finns vid universiteten.

Herr talman! Beträffande herr Wikströms anspelning på ett agerande i skolfrågan med avsikt att fiska röster vill jag bara hänvisa till vad herr Ahlmark sade i föregående debatt om sådana beskyllningar. ”T en skola för alla, där största möjliga hänsyn skall tas till den enskilde elevens intresse och förmåga, måste kraven på prestationerna inom en och samma klass variera. Väsentligt är, att alla får en positiv grundinställning till studierna samt att var och en lämnar en aktiv och intresserad medverkan i arbetet och gör sitt bästa inom ramen för sin fallenhet och sina förutsättningar.” Dessa ord skulle kunna vara tagna ur moderata samlingspartiets partiprogram, de utgör en fin exemplifiering på vad vi menar med den nya individualismen inom skolans ram. I verkligheten är de tagna ur läroplanen för vår nuvarande grundskola och återfinns under Mål och riktlinjer. För oss står denna målsättning fast. Tyvärr måste vi konstatera att den inte har blivit uppfylld. Att så är fallet framgår bl.a. av den internationella skolundersökningen under Torsten Huséns ledning vilken visade, att i inget annat land eleverna trivs så dåligt med sin skola som hos oss. Detta trots att en positiv grundinställning till studierna har varit ett övergripande mål. Skoltröttheten och den stigande skolledan har för övrigt herr Wikström berört. Målet för oss alla som arbetar i det här landet med skolfrågor är ju att förbättra situationen, att skapa en ökad arbetsglädje och hela denna positiva grundinställning till studierna. Jag ser det inte heller som min uppgift att stå här och punkt efter punkt bevisa att den socialdemokratiska utbildningspolitiken inte lyckats uppnå målsättningen för grundskolan. Det kan den som så önskar och är skolkunnig konstatera vid en genomläsning av Lgr 69. Men varför har det blivit så? — det är en viktig fråga. Och en än viktigare fråga: Kommer regeringen att lära av sina misstag inför de förestående förändringarna i vår svenska skola? Egentligen började det hela gå snett när valfriheten prioriterades så starkt vid försöken med enhetsskolan att detta medförde att man för att kunna garantera denna valfrihet på högstadiet tvingades bygga stora skolor med många paralleller. När så grundskolan genomfördes med sina sammanhållna klasser fortsatte man i samma spår — detta trots att man inte längre behövde så många paralleller för att ge en fullvärdig undervisning. Problemen ökade, kraven på speciella resurser steg, och år efter år har riksdagen måst öka anslagen till specialundervisning av olika slag. Har de pengarna använts på bästa sätt? Frågan är berättigad. Det har nämligen inte funnits pengar för att minska antalet elever i klasserna, men det har funnits pengar för särskilda insatser. SIA föreslår nu en förändring av principerna för resurstilldelningen. Men fortfarande finns inte något av statsmakterna arrangerat försök med utvärdering av hur skolan skulle fungera med små och sammanhållna klasser. Länsskolnämnden i Stockholms län konstaterar i sitt yttrande över skolöverstyrelsens promemoria om utvecklingsprogrammet för skolan, att orsaken till att den individualiserade undervisningen inte har blivit någon realitet är de alltför stora klasserna och läromedlens utformning. Kravet på mindre klasser och grupper återkommer ofta, sägs det i sammanfattningen av yttrandet. Vi i moderata samlingspartiet har ofta talat om kvalitet i undervisningen. Ibland undrar man om kvalitet är något fult eftersom allt tal från vår sida i den riktningen möts med oförstående. Vi vägrar att acceptera att allting vad skolöverstyrelsen gör är det bästa. Den gamla skolan var en kunskapsskola, och den hade sina stora brister. Den nuvarande skolan var ämnad att bli en skola för utbildning av goda samhällsmedborgare med ökad social rättvisa. Men skolan har inte klarat den uppgiften. Nu är vi på väg att få en omsorgsskola, där utbildningsfaktorn alltmer förträngs och där individualiseringen försvåras. Vad som har blivit intressant i den här debatten är frågan: kommer individualiseringen av undervisningen att kunna fortsätta? I pressen har förts en debatt mellan företrädaren för socialdemokratisk utbildningspolitik Stellan Arvidson och moderna, yngre socialdemokratiska utbildningspolitiker. Från de ungas håll har krävts att individualiseringsprincipen skall sättas åt sidan, medan Stellan Arvidson fortfarande anser att den har sitt stora värde inte minst när det gäller att ta hand om de svagpresterande barnen. Vi har två utbildningsministrar här i kammaren. Vi har inte från någon av er fått klarlagt om man i den framtida skolan kommer att arbeta efter principen att varje elev skall få en undervisning, anpassad efter den elevens förmåga och förutsättningar och inom skolans ram. Kraven på baskunskaper har ju aktualiserat skolöverstyrelsens måloch utvärderingsprojekt. En målprecisering är givetvis av godo och befrämjar vårt krav på kvalitet, men den får självklart inte ingripa i lärarnas egen undervisningsmetodik och i deras arbetssätt såsom nu riskeras mot bakgrund av hur försöksverksamheten i vissa fall har bedrivits. Att styra lärarna kan inte gagna den framtida skolutbildningen i vårt land. Moderata samlingspartiet har i årets partimotion angående utbildningen velat understryka vikten av att åtgärder vidtas som hjälper skolan i dess nuvarande situation. Om skolan har svårigheter måste de övervinnas. Om tusentalet elever lämnar grundskolan utan att kunna läsa tillfredsställande, som har påståtts av svensklärare, måste vi se till att en förbättring sker i kommande årskurser. Att läsa och räkna är basfärdigheter som måste garanteras alla elever som har förutsättningar att uppnå dem på samma sätt som vi garanterar en adekvat sjukvård åt alla som är sjuka. Jag vill gärna dra den parallellen, eftersom man inom sjukvården har en rambudget, men man vägrar inte att hjälpa dem som har behov av vård. Därför är det väsentligt att vi satsar en stor del av våra ansträngningar på att hjälpa just dem som har svårast att skaffa sig de elementära färdigheterna inom bl.a. svenska och matematik. Hittills har man försökt klara av dessa problem genom specialundervisning, som i vissa fall inte har givit den enskilde eleven någon rimlig möjlighet att nå fatt sina kamrater därför att grunden från början har varit osäker. Att från början ta hand om barn som är mindre lämpade för teoretiska studier, att ge dem en fostran och en utbildning tror jag är utomordentligt väsentligt. När man talar om de högpresterande eleverna vill jag gärna säga att de klarar sig alltid ändå. Jag delar den uppfattning som har förts fram att det är de lågpresterande eleverna som vi i första hand måste värna om. SIA har nu föreslagit en friare resurstilldelning, och jag tror att den kommer att bli till godo för alla skolor och, hoppas jag, alla elever. I motsats till herr Wikström skall jag inte starta någon SIA-debatt här, eftersom vi kommer att få åtskilliga sådana debatter i riksdagen senare. Men jag vill understryka önskvärdheten av att denna frihet för kommunerna att fördela resurserna verkligen blir en realistisk frihet och inte en uppifrån alltför hårt styrd ”frihet”. Det är glädjande att se att vissa skolor i dag — låt vara ett fåtal — själva prövat nyare användningsmetoder och då valt att satsa på en kraftig sänkning av elevantalet i klasserna. Inte en enda rapport har varit negativ. Som representant för dem som i vissa avseenden har kritiserat SIA vill jag säga till herr Wikström att min allra starkaste kritik har riktats mot SIA just för vad SIA inte har gjort. SIA har ingenstans, trots det stora arbete man lagt ned inom utredningen, prövat hela sitt förslag i en genomförd försöksverksamhet. Man har heller ingenstans gjort försök med mindre klasser. Detta är min starkaste kritik mot SIA, inte minst mot bakgrund av vad som från olika håll inom skolan sagts om gruppstorlekar och klasstorlekar. Många fler skolor skulle ha kunnat göra sådana här försök om de inte förbyggt sig genom att följa SÖ:s anvisningar för skolbyggnader och nu inte har möjlighet att åstadkomma den lokaldisposition som en sänkning av elevantalet kräver. Hårda direktiv, byråkratisering, centralisering och likriktning har medverkat till skolans nuvarande situation. Målsättningen för dagens grundskola har vi varit eniga om, men vägen har vi inte varit eniga om. Min förhoppning är att alla, också när det gäller nödvändiga förändringar av den kommande skolan, skall vara ense om målet för den skolan. Men det är inte alldeles säkert att statsrådet Lena Hjelm-Wallén, herr Wikström och jag kommer att gå på samma linje i varje detaljfråga.
Herr talman! I mitt anförande kritiserade jag moderata samlingspartiet för att dess ledning hade svartmålat SIA-utredningen uppenbarligen i syfte att fånga marginalväljare. Nu nöjer sig fru Sundberg med att hänvisa till vad herr Ahlmark sagt i u-hjälpsdebatten, och det är ju en i det närmaste obegriplig kommentar. Å ena sidan har vi alltså fru Mogård som i sitt särskilda yttrande i utredningen bl.a. säger att SIA:s förslag enligt hennes mening medför en avsevärd kvalitetsförbättring genom ett verkningsfullare utnyttjande av de resurser som tillförs skolan. Sedan anför hon en rad positiva saker i SIA:s förslag. Å andra sidan har vi herr Bohman som i ett uttalande i höstas inte kunde finna något annat positivt i SIA:s förslag än decentraliseringen samt en skärpt närvaroplikt och ökad närvarokontroll. Det är en ganska uppseendeväckande skillnad mellan dessa två debattörer, och det hade varit intressant att höra i vilket av dessa läger fru Sundberg hör hemma.
Herr talman! Jag beklagar om herr Wikström inte lyssnade till herr Ahlmark när han förfäktade den demokratiska rätten att opponera sig, varifrån oppositionen än kommer. I detta sammanhang tillbakavisade han alla påståenden om att en sådan kritik skulle vara byggd på röstfiske. Jag skulle vilja säga precis detsamma till herr Wikström. När det gäller herr Wikströms övriga anmärkningar tycker jag att de förefaller anmärkningsvärda, eftersom det verkar som om herr Wikström som bakgrund för sitt yttrande hade en fullständig redogörelse från den moderata partiledningen om hur den ser på de olika förslagen i SIA. Jag känner inte till att partiledningen lagt fram någon sådan fullständig redogörelse, där man prickat för vad man gillar och vad man inte gillar. Den kritik som från vårt partis sida har framförts — och den kritiken har vi naturligtvis varit i vår fulla rätt att framföra — innebär att åtskilliga av oss ställt oss skeptiska mot en del av förslagen, medan vi ansett att andra förslag är bra. Men att utifrån detta påstå att Gösta Bohman eller någon annan i partiet skulle ha plockat fram bara två förslag och sagt att de är bra och att allt annat är dåligt är en argumentation från herr Wikströms sida som jag finner oförklarlig.
Herr talman! Jag läste från det blad som moderata samlingspartiets informationsavdelning har skickat ut och där man redovisar Gösta Bohmans synpunkter vid presskonferensen den 29 november. I detta blad heter det: ”Vissa inslag i SIA:s betänkande är bra och väl förenliga med moderat skolpolitik. Hit hör förslaget om att decentralisera beslutsrätten i skolfrågor —---. Det är också tillfredställande, att SIA söker komma tillrätta med det omfattande skolket genom förslag om en skärpt närvaroplikt och en ökad närvarokontroll.”
Herr talman! Jag vill bara hänvisa till vad herr Wikström läste upp —- vissa förslag är bra, och sedan nämns ett par exempel. Att därifrån, som herr Wikström gjorde, dra slutsatsen att allt utom de två exemplen skulle vara förkastligt erinrar mig osökt om att en viss potentat läser en viss bok på ett visst sätt.

Herr talman! Det har betygats både från herr Wikströms och fru Sundbergs sida att de inte alls är intresserade av någon SIA-debatt i dag, men dot var hiskligt vad det var nära! Jag nöjer mig tills vidare med att här enbart ta upp de synpunkter som jag och det parti jag företräder har att redovisa. 1950 och 1960-talet var de årtionden då den organisatoriska ramen för utbildningssystemet i det här landet tog form. Utbildningspolitiken har präglats av ett ambitiöst och kostsamt reformarbete, där utbyggnaden av grundskola och gymnasieskola är de dominerande inslagen. Skolan måste hänga med i samhällsutvecklingen och helst ligga en bit före. Det är därför nödvändigt att verksamheten i skolan ständigt är föremål för en intensiv granskning och debatt. Detta utgör en garanti för att skolan verkligen kan bli det stöd för eleverna den bör vara, och det utgör en garanti för att vårt samhälle och vår demokrati kommer att utvecklas. Även om reformverksamheten numera inriktas på att förbättra de inre funktionerna i utbildningssystemet är det viktigt att vi har de övergripande linjerna och målsättningarna klara för oss. Utan den överblicken över området i dess helhet riskerar vi att förirra oss i tekniska detaljer, och reformarbetet kan bli missriktat. I centerns utbildningspolitiska program, som det redovisades under fjolåret, har vi skisserat färdriktningen i några korta punkter. Vi säger bl.a.: Utbildningssystemet skall formas för återkommande utbildning. Utbildningen skall förbereda för meningsfulla uppgifter i samhälle och arbetsliv. Högskoleutbildning skall erbjudas inom ett ökat antal områden och bättre än hittills inriktas efter nya krav i samhället. Utbildningen skall syfta till ökad kunskap om och förståelse för andra kulturer och länder. Undervisningen skall bedrivas i små undervisningsgrupper för att elevernas och personalens krav på arbetsmiljö och trygghet bäst skall kunna tillgodoses. Information till elever och föräldrar om studieresultaten skall främja samarbetet och kunskapsinhämtandet. Kontakterna mellan hem och skola måste utvecklas. Lärarutbildningen måste anpassas till skolans vidgade uppgifter. Kommunernas och skolans ledning bör ges ett ökat ansvar för skolans utveckling. Det studiesociala systemet skall garantera allas lika möjligheter till studier. Åtskilligt av det som vi tar upp i vårt program är åsikter och linjer som vi länge har förfäktat och rör i hög grad det inre arbetet i skolan. I SIA-utredningens förslag finns enligt min mening mycket att ta fasta på, även om man inte kan skriva under på allt som utredningen föreslår. Där finns mycket som är oklart. Bl. a. måste de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna klarläggas mera, och här tangerar vi en annan utredning som arbetar med frågor av stor räckvidd, nämligen SSK-utredningen — skolan, staten och kommunerna — där ju uppgiftsfördelningen och ansvarsfördelningen skall klarläggas. Jag vill gärna säga att den debatt som är i gång med anledning av SIA:s förslag har varit till stor nytta för skolväsendet. Många problem har dragits fram i ljuset och engagemanget är stort, större än vad de flesta utredningar blir föremål för. Detta faktum säger det mesta om betydelsen av dessa frågor. Det är värt att erinra om att SIA kom till på grund av den oro som många kände inför grundskolans sätt att fungera. Herr Wikström var inne på detta. Många motioner lämnades i riksdagen med krav på förslag till åtgärder som skulle göra det möjligt att få en bättre fungerande grundskola. Dessa motioner kom säkert inte till bara för att få komma till —- även som sådant händer. Det kändes verkligen berättigad oro ute i landet och gör så fortfarande. Inte minst från centerhåll insåg vi tidigt att den nya grundskolan inte fungerade på ett tillfredsställande sätt. Vi förklarade oss också beredda att medverka till en förbättring av det vi uppfattade som svagheterna - främst det alltför teoritiserade högstadiet och på många håll alltför stora skolenheter, alltför stora klasser och problem i många kommuner med den organisatoriska delen, där t.ex. håltimmarna spelat en mycket stor och ofta negativ roll. När nu SIA:s förslag kommit tycker jag man skall se det som ett försök att skapa ett instrument för att komma till rätta med de problem som påtalats och som vi vet finns i skolan i dag. Vi har en nioårig grundskola som vi beslutade om i stor enighet, vilket till och med fru Sundberg i dag har erinrat om. Det är vår uppgift att se till att den fungerar. Sedan ett par år har riksdagen beviljat medel till särskilda åtgärder på skolans område. För innevarande budgetår rör det sig om 30 milj.kr. Anslaget avses i första hand att användas på grundskolans högstadium och i kommuner inom storstadsområdena och i kommuner med hög andel invandrarbarn. Bidraget har i huvudsak gått till personell förstärkning i undervisning, elevvård och fritidsverksamhet. Den utvärdering som hittills gjorts har varit utomordentligt positiv. Studieresultaten och arbetsron har förbättrats, skolkfrekvensen har minskat liksom kostnaderna för skadegörelse i skolans lokaler, kostnader som på sina håll är minst sagt oacceptabla. Kommunernas önskemål om medel i det här sammanhanget är stora. SÖ anser att mot bakgrund av vunna erfarenheter är en fördubbling av anslaget motiverad. Sällan har beviljade medel gett ett så tydligt utslag i förbättringar inom skolväsendet. Det är högst angeläget att de påbörjade insatserna följs upp, och enligt vår mening borde användningsområdet kunna utsträckas också till glesbygdskommuner för att t.ex. hindra nedläggningen av mindre enheter. Det kan nämligen ofta vara en god investering att slå vakt om det som fungerar bra. I skolsammanhang står det väl helt klart att mindre enheter ger en bra och lugn arbetsmiljö.

Det är då så mycket viktigare att ha en grundskola som eleverna kan känna sig hemma i, en skola som upplevs meningsfull. Det breda engagemanget i skolfrågorna, som vi nu noterar, utgör en värdefull grund för fortsatt reformverksamhet. Jag vågar påstå att människorna mer än någon gång tidigare är engagerade i frågan om hur den framtida skolan skall gestaltas. Det skulle vara ett politiskt misslyckande om vi inte lyckades ta vara på detta engagemang för att såväl skapa en långsiktig positiv utveckling av skolan som att på kort sikt finna konstruktiva lösningar på de mera akuta problemen. Ett ökat föräldraengagemang, liksom förbättrade kontakter mellan skolan och samhället i övrigt, är ett villkor för att vi skall lyckas i detta avseende. Jag har ansett det vara viktigt att så här i inledningen till en intensiv inre reformverksamhet av skolan dra upp några riktlinjer efter vilka centern arbetar i dessa sammanhang. Den arbetsro i skolan som så många önskar, och det med all rätt, får vi inte förrän vi klarat av de problem som präglar dagens grundskola. Jag har pekat på en del, det finns säkert flera. Att få en obligatorisk nioårig skola som fungerar gnisselfritt är naturligtvis en utopi, men det borde vara möjligt att åstadkomma en grundskola som ger eleverna bättre basfärdigheter än vad som på många håll sker i dag, som ger dem en starkare motivering för skolgången och som också ger utrymme att klargöra för ungdomarna det ansvar som de måste lära sig ta. Vägarna att nå detta är säkert många och inte alltid så lätta att finna. Jag är dock säker på en sak. Man hittar inga vägar genom att bara framföra negativ kritik och peka på allt elände man anser sig se och uppleva. Vi skall erkänna svagheterna, därom råder ingen som helst tvekan. De finns där. Det är inte tal om annat. Men därifrån till att bara framföra kritik utan att redovisa några konstruktiva förslag till lösningar ger inget resultat. Den intensiva debatt som SIA:s förslag har gett upphov till bör väl ge en del lösningar. Uppslag från andra håll — vi har från centern bidragit med en del — bör kanske också kunna ge en del förslag till lösningar av de problem som vi har och ge bättre stadga åt grundskolan än vad vi har i dag.

Herr talman! Jag vill först instämma i ett par anföranden som jag har avlyssnat här i dag. Det första hölls av herr Lidgard, som talade engagerat emot det avskyvärda dödsstraffet som nu har varit uppe i Europarådet. Jag vill gärna önska honom lycka till att försöka få upp den frågan till avgörande så att vi kommer bort från denna hämnd mot människor. Jag vill också instämma i vad herr Lundgren sade om ett mjukare samhälle och om folkrörelsernas betydelse. Herr Lundgren berörde stat-kyrka-frågan, och mitt inlägg här i dag kommer att handla om denna fråga. När regeringen i mars 1973 beslöt att lägga stat-kyrka-beredningens förslag på is var detta något som man i det då rådande politiska läget måste acceptera. Vi höll ju faktiskt på att få en upphetsad politisk debatt i en fråga som krävde både eftertanke och nytänkande. Ur andra synpunkter var beslutet att beklaga. Utredningarna hade arbetat länge nog och tiden var mogen för ett regeringsförslag. I det pressmeddelande som regeringen gav ut den 21 mars 1973 sade man att djupgående reformer måste anstå, men att vissa mindre reformer, som fått starkt stöd av remissinstanserna, kunde genomföras. Man avslutade sitt pressmeddelande med följande ord: ”Strävandena att förbättra villkoren för övriga trossamfund kommer att fortsätta.” I den senare frågan har statsbidraget höjts väsentligt under de senare åren, och en viss ekonomisk jämställdhet med svenska kyrkan har därmed skett. Detta, herr talman, är tillfredsställande, men det bör kanske på denna punkt sägas att detta icke berör huvudfrågan. Anslag till de fria samfunden och de s.k. invandrarkyrkorna löser i sig inte principfrågan. Till de mindre reformerna kan räknas att kyrkoskatten nu har förts upp på vars och ens debetsedel och att kyrkoskatten sänkts från 60 till 30 96 för dem som har utträtt ur svenska kyrkan, dvs. till ett mer relevant läge. Till de frågor som borde kunna tas upp till omedelbart avgörande hörde också en utredning av den andliga vården vid vissa institutioner. Den utredningen har nu också blivit tillsatt med Gunnar Gustafsson som ordförande. Frågan om vigselrätt och vigselskyldighet håller också på att lösas. För de fria samfunden skedde det förra året, och när det gäller svenska kyrkan kommer årets riksdag och kyrkomötet att få ta ställning till ett regeringsinitiativ. Därmed kommer en tvistefråga — som exempelvis gäller att viga frånskilda — att vara ur världen. I fråga om vittneseden har nu en utredning blivit tillsatt. Till det som jag uppräknat här skall läggas det lokalbidrag som de fria trossamfunden fått fr.o.m. förra året. Det var ett gammalt önskemål, och beredningen var också enig på den punkten. Jag har, herr talman, velat notera dessa frågor och uttala min till fredsställelse över att de blivit lösta eller håller på att lösas. Innan jag går in på huvudfrågan vill jag ta upp ett par andra spörsmål. Först ett par ord om nattvardsgemenskapen. Det är, herr talman, enligt 1686 års kyrkolag förbjudet för präster ur svenska kyrkan att utdela nattvarden tillsammans med pastorer ur andra samfund. De nattvardsgudstjänster som ändå skett har varit olagliga och ”vilda”. Kyrkomötet 1970 beslöt utreda frågan, och 1972 gav regeringen ärkebiskopen i uppdrag att utreda den här saken tillsammans med ledamöter ur andra trossamfund. Förslaget föreligger nu, och enligt detta skall det bli möjligt att anordna ekumeniska nattvardsgudstjänster såväl vid enstaka tillfällen som om några trossamfund mer kontinuerligt vill ordna gemensam nattvardsgång. Enligt en opinionsundersökning inom samfunden har ca 70 96 förklarat sig positiva till den här lösningen. Det är nu att hoppas att kyrkomöte och riksdag bifaller utredningens förslag i år. Jag beklagar bara att den romersk-katolska och ortodoxa kyrkan kommer att ställas utanför. Den andra frågan på den här punkten som jag vill ta upp är den s.k. kvinnoprästfrågan. Det finns väl numera bara ett par biskopar kvar som vägrar att viga kvinnliga präster. Men problemet kanske inte ligger där utan bland de präster som är kvinnoprästmotståndare. De fryser ut och bär sig allmänt intolerant åt mot sina kvinnliga kollegor. Låt mig säga, herr talman, att jag finner hela detta förhållande bedrövligt. Vad är det egentligen man håller på med? Ur mänsklig synpunkt är det förnedrande för kyrkan. Vi bör ha klart för oss att alla de som är för jämställdhet mellan kvinna och man, även inför kyrkans talarstol, också har ett samvete och att deras samvetsnöd kan vara djupt grundad. Det är inte bara FN:s kvinnoår som gör att jag vill protestera mot denna syn, men kvinnoåret aktualiserar onekligen frågan på nytt. Den huvudsakliga anledningen till att man kan ta upp dessa enskilda frågor kring trossamfunden här i riksdagen är ju att vi i organisatoriskt avseende har kvar sambandet mellan stat och kyrka. När nu statsrådet Hans Gustafsson och regeringen i övrigt beslutat sig för att ta upp huvudfrågan på nytt är detta glädjande. Jag är övertygad om att en majoritet av riksdagens ledamöter delar denna uppfattning. Grunden för de samtalen är enligt vad statsrådet framhållit de principer som stat-kyrka-beredningen lade fast. Vi vet att dessa principer överensstämmer med dem som socialdemokratin står för. Jag uppfattar också att det ligger en omsorg om svenska kyrkan och övriga trossamfund bakom regeringens initiativ. Denna omsorg demonstrerades även i utredningsdirektiven på sin tid och i beredningens slutliga förslag. Attityden och förslagen har hela tiden syftat till att ge inte bara svenska kyrkan utan även andra trossamfund bättre möjlighet att fylla sin uppgift och att fungera i vårt moderna samhälle. Samfundens uppgift att förkunna evangeliet och föra vidare etiska och religiösa värden till moderna människor och till nya generationer skulle genom detta förstärkas. Som bekant misslyckades försöken i första omgången. En av orsakerna var osäkerheten kring finansieringen. När regeringen nu öppnar möjligheter till hjälp med uppbörden av avgifterna även efter 1992 är detta en lösning som många välkomnar. Den är också helt i linje med de önskemål vi hela tiden haft inom Broderskapsrörelsen. Det är självfallet viktigt, har vi sagt oss, att inte svenska kyrkan får stora ekonomiska bekymmer, även om man i framtiden får ta ett större ekonomiskt ansvar än nu. Vi hävdar också att även andra trossamfund skulle beredas tillfälle att utnyttja denna uppbördshjälp — med en reservation — om de själva så önskade. Det andra stora debattämnet var begravningsväsendet. Sett utifrån strikt religionsfrihet är det naturligtvis fel att ett trossamfund har hand om begravningsväsendet, inte minst med tanke på att vi i Sverige nu har många andra trosbekännare än kristna. Jag syftar på mosaiska trosbekännare, muslimer etc. Jag tror också att det i framtiden blir regel att den borgerliga kommunen bygger begravningsplatserna. Det bör också, tycker jag, vara de borgerliga kommunerna som beslutar om s.k. fria begravningar. Men lika självklart, herr talman, utgår jag ifrån att svenska kyrkan får handha skötseln av kyrkogårdar som ligger i anslutning till kyrkan, vilket ju är vanligt på landsbygden. Detta är huvudsakligen en praktisk fråga och en fråga om pietet och känsla. Den tredje frågan rörde folkbokföringen. Här förelåg hos stat-kyrkaberedningen enighet om att den borde flyttas över till annat organ än svenska kyrkan. Det är varken särskilt rationellt eller särskilt riktigt, ur religionsfrihetssynpunkt, att folkbokföringen skall ligga hos ett samfund. Även denna fråga borde kunna lösas utan större komplikationer. Den har heller aldrig varit kontroversiell. Regeringen och statsrådet Hans Gustafsson har naturligtvis åtskilliga andra frågor att ta upp med den grupp som biskopsmötet, rikskommittén för stiftstingen, Pastoratsförbundet och Kyrkans ungdom utsett med ärkebiskop Olof Sundby och hovrättspresident Sture Petrén i spetsen. Det är tillfredsställande att kyrkan skaffat sig ett organ som kan tala å kyrkans vägnar när nu samtalen börjar med regeringen. Konstitutionellt är detta naturligtvis en konstig sits, men praktiskt är den utmärkt. Jag erinrar mig själv en uppvaktning, som Broderskapsrörelsen gjorde hos regeringen för några år sedan och som gällde just den här ordningen. Vår huvudsynpunkt var den gången att det skulle vara bra att en uppgörelse inte kom att framstå som ett diktat utan att man fick vara med och forma den. Den huvudfråga som samtalen nu måste gälla, förmodar jag, är hur en offentligrättslig församlingsstyrelselag skall kunna förvandlas till en inomkyrklig stadga. Det var ju också en av diskussionsfrågorna under remissbehandlingen av stat-kyrka-beredningens förslag, som även hörde ihop med beskattningen. Att den nuvarande situationen i längden är ohållbar torde väl stå klart för allt fler. Vi kan ju rimligen inte heller vara helt oberörda av vad som skett och sker ute på kontinenten i övrigt. Om vi håller fast vid en föråldrad ordning, kommer svenska kyrkan att förbli en statsinstitution i en tid då stat och kyrka bör kunna hävda var sin storhet. Kontakterna mellan trossamfund och samhällsinstitutioner bör kunna ske på annat sätt än över flera hundra lagar, författningar, förordningar och stadganden. Om några dagar börjar samtalen, och det är bara att önska deltagarna lycka till och att de får arbeta i lugn och ro för politiska utspel. De motioner som finns till årets riksdag kan man med gott samvete avskriva i avvaktan på resultatet av samtalen. Slutligen, herr talman, vill jag uttala den förhoppningen att svenska kyrkan i framtiden kommer att bli en fri och självständig kyrka och att denna kyrka ur sociologisk synpunkt blir betraktad som en folkrörelse. Genom att klarhet skapas om svenska kyrkans status bör också ett bättre ekumeniskt klimat uppnås med en generös samverkan över hela samfundsskalan.

Herr talman! Massmedia har en betydelsefull funktion genom att ge information, väcka debatt, skapa opinion. Massmedia har ett stort ansvar då det gäller att värna om den fria åsiktsbildningen och därmed en levande demokrati. Massmedia har makt — också till att snedvrida, att förstora och förminska. Då det gäller pressen finns det vissa korrektionsinstrument för att begränsa friheten att också missbruka sin makt: vi har pressens opinionsnämnd och pressombudsmannen. Men ännu viktigare är det att medborgarna har möjligheter att själva skaffa sig kompletterande information, tillfälle att få se en sak från flera sidor, genom att andra pressorgan finns tillgängliga. Annorlunda förhåller det sig med Sveriges Radio, som är ett artskilt medium och ett monopolföretag. Även om massmedieutredningen väntas lägga fram förslag som också för radio-TV skall reglera yttrandefriheten måste, just för att företaget är ett monopol på sitt område, särskilda regler för verksamheten gälla. Dessa regler har fastslagits i avtalet mellan staten och företaget. Det är självfallet av yttersta vikt — för demokratin och för medborgarna i ett demokratiskt land — att reglerna följs. Det organ som skall övervaka att så sker är radionämnden. När allt fler lyssnare och tittare hävdar att reglerna åsidosätts är radionämnden den som skall kunna ge oss ett objektivt besked. Så är avsikten. Hittills har nämnden alltid konstaterat att läget är i stort sett gott. Man har dock anledning att ställa frågan: Är radionämnden verkligen kapabel att avge ett auktoritativt utlåtande som vi kan känna oss lugnade av? Dess värre inte. Nämnden tycks inte ha observerat att den, om den skall bevaka medborgarnas intressen, måste beakta att lyssnaren-tittaren har små möjligheter att följa alla program och alltså få den totalt sett sakliga och opartiska information som nämnden hävdar existerar i programutbudet. Kravet från publikens sida måste vara att varje program följer reglerna eller möjligen att i program, som icke är så långt möjligt objektiva och sakliga, det klart redovisas vilka värderingar som ligger till grund och att hänvisning sker till balanserande program. Det har dessutom upprepade gånger påpekats att den granskningsverksamhet som nämndens instruktion förutsätter skall ske inte kan fullgöras med mindre nämnden får, som ledamöter av nämnden uttalat här i riks dagen, ett helt ämbetsverk eller en universitetsinstitution till sitt förfogande. Några sanktioner har nämnden inte befogenhet att utdöma. Något tillfredsställande svar från en objektiv instans på frågan huruvida avtalet följs kan faktiskt inte ges i dag. Man kan därför inte utan vidare avfärda den allvarliga kritik som under de senaste åren har riktats mot Sveriges Radios programverksamhet. Såväl enskilda som organisationer har ifrågasatt Sveriges Radios vilja att genomgående följa avtalet. Exemplen på program som kan kritiseras ur denna aspekt är många. Just nu har vi anledning att fråga: Vad är sant i fråga om Algotskonflikten i Portugal? Av Sveriges Radio får man inte besked — en klart tendentiös rapportering är vad man kan observera. Alla de som är oroade har enligt min mening en obestridlig rätt att få en opartisk redovisning av om brott mot reglerna har skett och sker i sådan utsträckning att åtgärder måste vidtas utöver vad som nu är fallet. Detta är bakgrunden till att moderata samlingspartiet nu några år har krävt att § 19 i avtalet skall åberopas för en oberoende utredning. Riksdagen har inte velat ansluta sig till detta krav. Det måste emellertid anses ofrånkomligt att radioutredningen i sin prövning av avtalsreglerna gör en omfattande sådan granskning. I den, av naturliga skäl begränsade, undersökning som en moderat arbetsgrupp genomförde våren 1973 av samtliga program i radio och TV av samhällsinformationseller samhällsdebattkaraktär konstaterade vi vissa särskilt frekventa överträdelser av avtalsreglerna. För det första ges ofta företrädare för vänsterpolitiska grupperingar - ofta dessutom extrema sådana — ett oproportionerligt stort utrymme. För det andra finns det en viss brist på balans i behandlingen av olika internationella problem. För det tredje finns det en genomgående mycket starkt kritisk och ibland t.o.m. direkt negativ inställning till USA i dess helhet. För det fjärde finns det i vissa program en tendens att diskriminera icke-socialistiska åsikter i debatter och intervjuer. Särskilt påfallande var överträdelserna i ungdomsredaktionens sändningar. Undersökningen har, såvitt jag vet, inte någon motsvarighet på annat håll, vilket självfallet vore önskvärt. Den har heller inte, såvitt bekant, föranlett någon åtgärd vare sig på Sveriges Radio eller annorstädes. De som anklagas för en mer eller mindre regelrätt indoktrinering i radio eller TV — vilket är särskilt allvarligt då den riktar sig mot barn och ungdom =— svarar ofta att avtalets regler om ”skälig balans mellan olika åsikter och intressen” gäller programutbudet i dess helhet. Jag har redan berört den speciella situation som Sveriges Radios publik i detta hänseende befinner sig i. De kritiserade hävdar att balansen upprätthålls genom att den övervägande delen av programutbudet ger uttryck för en borgerlig ideologi. Det är att —- förmodligen medvetet — sudda till debatten. Om t.ex. underhållningsprogram, teater, informationsprogram av gängse typ speglar den verklighet vi lever i eller rör sig med fiktioner som är lika vanliga i både öst och väst, kan det sannerligen diskuteras om denna verklighet och denna fiktiva värld allmänt kan karakteriseras som borgerlig i någon politisk mening. Även om så vore, är det självfallet inte att jämföra med en målmedveten indoktrinering i politiska ideologier som centerism, liberalism eller konservatism. När såg eller hörde man sådana program? Det är utomordentligt allvarligt att en extrem ideologi som saknar nämnvärd förankring hos det svenska folket får så stort utrymme i programverksamheten. Det kan inte påstås att detta är förenligt med avtalets §6 där det heter att ”bolaget skall i programverksamheten hävda de grundläggande demokratiska värdena”.

Den intensiva debatten om Sveriges Radios programpolitik har pågått i flera år nu, och den följer ett mönster som man känner till från andra samhällsområden. Den första kritikstormen möts med ett totalt förnekande av att några brister föreligger. När kritiken sedan växer och framförs av allt fler, anses det nödvändigt att stryka kritikerna medhårs. Detta stadium tycks vi nu ha nått. Statsminister Palme sade i TV-programmet ”Bakom rubrikerna” att kvantitativt obetydliga övertramp har skadat Sveriges Radios anseende enormt. Men frågan är verkligen inte i första hand om Sveriges Radio lider skada. De som drabbas av brott mot avtalets regler — även om dessa brott är kvantitativt obetydliga — är medborgarna. När inser statsmakterna att det är dags för åtgärder? Uppenbarligen tar man inte problemen på allvar. I de omfattande direktiven till radioutredningen har departementschefen bara ytterst flyktigt berört problemet. Han har tydligen inte funnit det allvarligt att en djup förtroendeklyfta uppstått mellan allmänheten och Sveriges Radio. Valet av åtgärder för att upprätthålla kraven på objektivitet och saklighet är naturligtvis inte lätt. Skall man förstärka ledningen av Sveriges Radio? Skall man ingripa mot företagets personalpolitik? Skall man tillskapa sanktioner mot företaget även vid enstaka avtalsbrott? Ekonomiska sanktioner skulle möjligen i dagens läge kunna hjälpa ledningen att bättre övervaka sitt revir. Ingen skall kunna påstå att en strikt efterlevnad av avtalets regler skulle medföra att programutbudet blev könlöst och ointressant. Dess bättre inser de flesta producenter att sanning och hederlighet inte är något tråkigt som man bör undvika. Majoriteten av programmen följer de överenskomna reglerna och fyller väl sin uppgift att vara informativa och debattväckande. Att rensa bort ogräset är inte på något sätt odemokratiskt eller ett hot mot yttrandefriheten — i ett monopol är det en demokratisk plikt.